Fru talman! Folkpartiet avvisar tanken på att pliktutbilda i princip alla vapenföra unga män utan att behov av dem i krigsorganisationen föreligger. Det gör att vi också avvisar tanken på korttidsutbildning som ett alternativ för att kunna kalla in alla vapenföra unga män till pliktutbildning. Det måste helt enkelt finnas en grundläggande respekt för den enskilde individens frihet och integritet. Totalförsvarsplikten bör i fortsättningen utformas så att könsneutral pliktuttagning kommer att gälla för hela totalförsvaret. I vårt förslag till utformning av försvarets krigsorganisation skulle väsentligt färre tas ut till militär grundutbildning. I försvarsbeslutet 1996 avvisade vi också tills vidare förslaget beträffande civila beredskapsstyrkor mot bakgrund av att regeringen inte kunnat presentera något underlag rörande behov av och former för en sådan pliktutbildning. I detta sammanhang välkomnar vi dock att den kommande översynen med förtur skall behandla frågor gällande uppskovsregler och disciplinansvar. Vi välkomnar likaså att översynen omfattar frågor rörande utbildningens meritvärde för såväl värnpliktiga som civilpliktiga. Arbetet inom Försvarsmakten i dessa frågor får dock inte avstanna i avvaktan på översynen. Det bör tvärtom påskyndas. I takt med att allt färre tas ut till plikttjänstgöring måste förhållandena bringas i allt bättre överensstämmelse med dem som gäller i det civila samhället. Plikttjänstgöringen måste också i största möjliga utsträckning formas så att den för den enskilde blir en tillgång också efter fullbordad utbildning. Vi välkomnar därför den nu av regeringen tillsatta översynen av pliktfrågorna. Vi förutsätter att den kommer att innebära en återgång fullt ut till de principer för plikttjänstgöringen som låg till grund för riksdagens beslut 1994 om totalförsvarsplikt. Vi avstår därför i detta sammanhang från reservationer. Därmed inte alls sagt att vi inte har synpunkter. Fru talman! Vi i Folkpartiet har i 25 punkter i vår motion om totalförsvarsplikten angivit de förhållanden som enligt vår mening bör ligga till grund för den fortsatta synen på totalförsvarsplikten. Jag skall här bara kort beröra några av dessa. Först gäller det flexibiliteten i totalförsvarsplikten. Totalförsvarsplikten ger, genom att i princip vid en könsneutral uttagning ha hela befolkningen som rekryteringsunderlag, maximala möjligheter att i varje läge på ett rationellt sätt kunna tillgodose kvantitativa och kvalitativa krav i totalförsvarets personalförsörjning. Totalförsvarsplikten kan enligt vår mening bättre än något annat system ge en bra personalförsörjning med en aktuell utbildning av de pliktiga. Jag vill här nämna något om faran med rigida principer. I stark kontrast till totalförsvarspliktens principer står tanken att vapenutbilda alla män. Med en sådan tillämpning av en s.k. allmän värnplikt - som är en manlig värnplikt - styrs den militära grundutbildningen inte av försvarsmässiga överväganden. Den styrs i stället med 20 års fördröjning av det årliga antalet födda gossebarn. Det är ungefär lika rationellt som att koppla skolväsendet eller pensionssystemet till den svenska älgstammens utveckling. Den rigida synen på den allmänna värnplikten innebär dessutom - vilket erfarenheten visar - att vi får stora brister i de civila funktionerna. Vi säger nej till resursslöseri, fru talman. Stora belopp har slösats bort genom att många tusen fler värnpliktiga än vad som behövs för omsättningen av krigsorganisationen genom åren har tagits in. Att utbilda en värnpliktig kostar 100 000-200 000 per soldat beroende på utbildningens innehåll. Detta slöseri inom en nästan helmanlig verksamhet står i stark kontrast till hur kvinnodominerade verksamheter klämts åt hårt under senare år. Vad anser t.ex. regeringens jämställdhetsansvariga om försvarets utbildningsvolym? Militär korttidsutbildning är inte egentligen aktuellt, anser vi, förrän bortåt år 2020. Vi har länge i Folkpartiet hävdat att man självklart bör anpassa utbildningstiden till utbildningsändamålet. Mycket tyder å ena sida på att utbildningstiden inte riktigt räcker till för att ge allsidigt användbara fältförband. Det är å andra svårt att motivera att förplägnadsvärnpliktiga skulle ha längre utbildningstider än värnpliktiga med kvalificerade stridsuppgifter. I praktiken behöver man dock inte ta ställning till detta förrän strax före år 2020. Tills dess finns det ett överskott av soldater i åldrarna 20-40 år med betydligt längre grundutbildning som bör tas i anspråk innan man tittar på det här med korttidsutbildning. Man bör förenkla och förbättra mönstringsförfarandet. Mönstring och uttagning skall göras rationellt. Det finns många skäl att ifrågasätta det svenska systemet med tvådagarsförrättningar. T.ex. har Danmark, som Annika Nordgren tidigare talade om, ett system med betydligt mindre tidsåtgång och kostnader. En fungerande öppenvård gör det naturligt att individens husläkare skulle kunna leverera de nödvändiga medicinska uppgifter som behövs inför prövningen utom i fråga om specialundersökningar för t.ex. vissa flygtjänster eller ubåtstjänst. Inskrivningsläkaren upprepar i dag ofta redan gjorda undersökningar. När det gäller den kvalitativa delen av mönstringen är det inte ovanligt att den endast tar mellan tio och tjugo minuter. Under en tvådagarsmönstring går alltså mellan tio och tjugo minuter åt till att tala med en psykolog som skall göra den nödvändiga kvalitativa bedömningen. Detta är alldeles fel. Då är det kanske inte underligt att en och annan olämplig slipper igenom granskningen. Det gäller t.ex. människor med rasistiska åsikter. Vi måste också ta större hänsyn till individens egen önskan. Vid uttagningen bör individens egen önskan tillmätas mycket stor betydelse. Motivation betyder mycket för att man skall få ett bra resultat av utbildningen. Detta innebär inte ett yrkesförsvar, men det innebär ett ökat utrymme för den enskilde individen. Fru talman! Vi vill inte ha någon utbildning för våldsbenägna personer eller rasister. Från principen att för pliktutbildning i första hand ta ut personer som själva vill måste undantag göras när man har anledning att misstänka att vapen eller sprängutbildning kan missbrukas. Om alla tas ut med allmän värnplikt riskerar i högre grad vapenutbildning att ges också till våldsinriktade och kriminella personer. I ett läge då bara en del av en åldersklass ges vapenutbildning måste samhället så långt som möjligt se till att inte vapenutbilda sina egna fiender. Militär utbildning har vid flera tillfällen under senare år missbrukats av våldsmän och rånare. Folkpartiet stöder härvidlag det eniga betänkande som inom kort kommer att föreläggas riksdagen för beslut. Sedan vill jag ta upp pliktutbildningens civila meritvärdering. De som ändå gör uppoffringen att genomgå en värnplikts eller civilpliktsutbildning bör så långt möjligt få tillgodoräkna sig relevanta utbildningsmeriter. Totalförsvaret måste snarast öka ansträngningarna att lösa frågan om just meritvärderingen. Detta är viktigt för att öka motivationen att genomgå pliktutbildning, men framför allt för att skapa så goda villkor som möjligt för dem som gör uppoffringar till nytta för det totala försvaret. I fråga om ekonomisk ersättning vid pliktutbildning är det ju så att färre uttagna ökar såväl anledningen som möjligheterna att faktiskt ge en bättre ekonomisk ersättning. Det ligger inget egenvärde i att ha låga ersättningar till personer som tas ut med pliktlag. Motivation och utbildningsresultat påverkas säkerligen negativt om ersättningarna är alltför låga. 40 kr per dag kan ju inte anses vara speciellt mycket. När man bara tar ut så många som behövs till utbildningen kan man också ge rimligare ekonomisk ersättning. Den sista sak som jag vill ta upp litet speciellt handlar om könsneutral uttagning. Vid uttagning till militär eller civil totalförsvarsutbildning inom ramen för plikten, där hänsyn tas till den enskildes önskemål, finns inte längre någon anledning att behandla män och kvinnor olika. Där en civil utbildning hos individen är av stort värde som grund för en totalförsvarsplacering finns inte heller någon anledning att göra skillnad mellan könen. Under de snart 20 år som Folkpartiet liberalerna har pläderat för en totalförsvarsplikt har partiet envist hävdat att värnplikten bör göras könsneutral. Man skulle då tillgodose de samlade personalbehoven både inom civilt och militärt försvar genom att utgå från hela befolkningen. Trots det hittillsvarande talet om allmän värnplikt har det ju faktiskt i verkligheten bara varit manlig värnplikt. Vi anser att det skall vara hela folkets försvar - inte halva. Kvinnor har visserligen i dag rätten att frivilligt fullgöra en värnplikt utan att behöva binda sig för en fortsatt officerskarriär. Kvinnor som mönstrat kan numera också ingå i utbildningsreserven. Det är bra. Men det räcker inte. Samma grundkrav på deltagande i rikets totala försvar måste ställas på både kvinnor och män. Vi har alla rättigheter, och vi har alla skyldigheter. Vi måste nu likställa flickor med pojkar även inom Försvarsmaktens område. Vi måste som ett litet land tillvarata all den kompetens som vi förfogar över och inte välja bort halva årskullen 18-åringar innan vi ens har prövat dugligheten. Regeringen och Försvarsmakten har också tidigare gett uttryck för att de anser att för att öka antalet kvinnliga officerare i försvaret måste också basen, dvs. de som genomgår pliktutbildningen, breddas. Men, fru talman, det gör man faktiskt enklast genom att övergå till en könsneutral tillämpning i urvalsprocessen, precis som Henrik Landerholm tidigare argumenterade, för att säkerställa antalet officerare. Antalet värnpliktiga påverkas inte, eftersom det är krigsorganisationens storlek som styr det årliga rekryteringsbehovet och inte ett fixerat antal. Fru talman! Till sist: De värnpliktiga kommer från många skilda verksamheter i samhället. De bidrar med sina olika kunskaper och erfarenheter till mångfalden i den militära verksamheten. Detta är själva styrkan i folkförsvarstanken. Vilken förankringstanke ligger bakom att vi i dag utestänger halva befolkningens erfarenheter och kompetens, Karin Wegestål? Kanske är det så att en gammal sanning i dessa korridorer är: Vill du inte så tillsätt en utredning.

Fru talman! Jag kan förstå Eva Flyborgs otålighet när det gäller jämställdheten och kvinnors deltagande på lika villkor i totalförsvaret. Men detta är inte så enkelt. När vi öppnade möjligheten för kvinnor att anmäla sig för att inte bara bli officerare utan även för att göra sin värnplikt var det för att se hur pass stort intresset var, som ett försök. Men intresset har inte varit så väldigt stort. Jag tror att det är mycket som man måste diskutera, hur man skall förbereda för dessa kvinnor. Det är dock ett helt främmande område och en helt ny kultur. Och det är inte heller så lätt för organisationen att ta emot flickor när man är så inställd på att utbilda bara unga män. Jag tror att det är bra att kvinnorna kan komma in stegvis. När det gäller plikten kan man fråga vem som är mest utsatt för plikt under sin levnad, om det är män eller kvinnor, och om det bara är så enkelt att vi politiker kan bestämma att vi skall lägga mer plikt på kvinnorna och på så sätt friställa en del män, eftersom vi antagligen inte kommer att behöva en större andel i totalförsvaret därför att vi har både män och kvinnor.
Fru talman! Det är riktigt, Karin Wegestål, att vi är otåliga. Men jag tycker att vi har pläderat för detta i så många år. Folkpartiet har under minst 20 år talat för en könsneutral uttagning till totalförsvaret. Riktigt så otåliga kanske vi inte är. Otåligheten grundar sig emellertid på insikten och åsikten om att lika skyldigheter och lika rättigheter oftast, för att inte säga alltid, går hand i hand. Karin Wegestål säger också att det är en ny kultur. Mellan raderna säger hon att de flickor och kvinnor som kommer in i försvaret får det svårt därför att de möter en kompakt manlig kultur och därför att de bara är några enstaka där de kommer in. Men, fru talman, om alla mönstrar och många fler kvinnor kommer in samtidigt är det ett utmärkt sätt att råda bot just på det faktum att de är så få i varje förband. Jag får återkomma till vad Karin Wegestål sade, eftersom jag glömde att skriva ned det.

Fru talman! Det har ju tillsatts en pliktutredning, och jag är alldeles säker på att dessa frågor kommer att tas upp i den. Jag tror därför inte att Eva Flyborg skall förtvivla, eftersom jag tror att detta är något som kommer i framtiden. Vi kan kanske i Pliktutredningen ta ytterligare ett steg i den riktning som Eva Flyborg önskar sig.
Fru talman! Vi kan alltid hoppas att Pliktutredningen kommer fram just till att det inte är tillräckligt att kvinnor kan ansöka om att få göra militär grundutbildning. Vi som är ett litet folk måste tillvarata all kompetens som vi har. Att mönstra både kvinnor och män och att välja ut de bästa kan jag över huvud taget inte inse att det skulle ha någon negativ effekt på något. Men, som sagt, vi får se vad utredningen kommer fram till, men vi kommer att bevaka den noga.

Fru talman! Det är naturligtvis ingen slump att ett flertal av dem som deltar i denna debatt också är ledamöter i Pliktutredningen. Jag tror att engagemanget för hur vi skall lösa pliktfrågorna i framtiden kommer att öka framöver. Just nu är det mest en fråga för dem som råkar delta just nu i utbildningen och för ett antal specialintresserade, vare sig de har det som ett politiskt område eller något annat. Jag tror att vi kan vänta en betydligt större debatt i samhället i allmänhet om dessa frågor. Fru talman! Jag tänkte börja med de två frågor som Annika Nordgren ställde i sitt anförande. Jag tror att de var ungefär följande. Vilken är den viktigaste faktorn för folkförankringen? Jag tycker nog att Annika Nordgren besvarar den frågan i sin reservation nr 1. Där skriver hon: Det viktigaste ur motivationssynpunkt är att man utbildar för att möta hot som uppfattas som verkliga och relevanta. Det är viktigare att fråga vad vi utbildar för och hur denna utbildning sker än att pressa igenom så många som möjligt. Självklart är det så. Totalförsvarets organisation måste ha trovärdiga uppgifter. Och utbildningen måste leda till dessa uppgifter. Det har poängterats flera gånger under denna debatt att så inte är fallet. Det är naturligtvis något som vi måste ändra på. Varför har vi över huvud taget ett pliktsystem? Även det har flera talare varit inne på. Personalbehovet, dvs. totalförsvarets möjligheter att få ett tillräckligt antal med tillräckligt god kvalitet, är naturligtvis avgörande. Jag tror inte att vi kan definiera detta som något slags demokratisk rättighet. Om vi ser det historiskt och om vi ser hur världen ser ut i övrigt och även utifrån situationen i Sverige i dag är det inte så. Det är behovet som styr och som skall styra, vilket vi i princip är överens om. Jag tror också att en viktig del i ett fungerande pliktsystem måste vara att det är uthålligt. Vi kan inte vara beroende av tillfälliga svängningar i behovet eller i opinionen för att vi skall få systemet att fungera. Jag tror inte heller att ett system med enbart anställda och frivilliga har den uthålligheten. Jag tror inte ens att det skulle räcka för att säkerställa behoven i dag. Ett pliktsystems karaktär är naturligtvis också av det slaget att samhället måste förbehålla sig rätten till sanktioner för dem som inte vill göra sin plikt. Så gör vi med andra plikter i samhället, t.ex. skatteplikten. Jag menar att vi bör avskaffa fängelsestraffet för totalförsvarsvägran, men någon sanktion måste samhället ha. I annat fall blir plikten en illusion. Annika Nordgren frågade också om dagens system är rättvist. Nej, naturligtvis är det inte det. Vad som är rättvist eller inte har naturligtvis inte heller någon objektiv innebörd, utan det är acceptansen rent allmänt hos en någorlunda stabil majoritet som karakteriserar om det är rättvist eller inte. Det finns mängder av företeelser i vårt samhälle som uppenbarligen är orättvisa eller som i varje fall av många uppfattas som orättvisa. Ett progressivt skattesystem tycker många är orättvist. Jag tycker att det är helt naturligt. Jag tycker också att det är naturligt att de som har mest att ge får bidra mer, vare sig det gäller pengar eller tid av sin ungdom eller sitt liv, för att lösa en samhällsuppgift. I annat fall skulle t.ex. vårt system med att befälsuttagna har en längre och mera kvalificerad utbildning börja skaka om vi inte accepterade just det faktum att här finns en orättvisa i den meningen att det inte krävs lika mycket av var och en. För att säkra acceptansen av denna orättvisa måste vi ge belöning till den som utsätts för den, så att orättvisan accepteras. Vi kommer aldrig att få ett system som i någon mening objektivt är rättvist. En annan funktion hos ett pliktsystem som jag också tycker är väsentlig gäller det kollektiva ansvaret för våldet. Detta kan vi heller inte lösa i ett system med enbart anställda och frivilliga. Ytterst gäller det dödandet. Skall det vara möjligt att utkräva ansvar för vissa personer och vissa grupperingar efter en konflikt? Det blir oerhört komplicerat om vi inte accepterar ett system som i någon mån säkrar det kollektiva ansvaret. Jag tror att ett pliktsystem är den enda möjligheten att få den effekten. Vidare tror jag att pliktsystemet fortfarande, i varje fall för den tid som vi behöver diskutera nu när vi skall planera för hur den överblickbara delen av vårt totalförsvar skall se ut, har en folklig förankring och en acceptans. Därför tycker jag att den majoriteten inte behöver ifrågasättas. Vi behöver alltså inte nu utreda om vi skall ha ett pliktsystem eller inte. Fru talman! Det som behandlas i detta betänkande kommer till stora delar att tas upp i Pliktutredningen. Jag tror att dess arbete och resultat kommer att röna ett större politiskt intresse än de här frågorna hittills har gjort.

Fru talman! Det är två reservationer i detta betänkande som jag kommer att uppehålla mig vid. Dessutom skall jag litet grand kommentera ortnamnsvården. I reservation 1, som jag yrkar bifall till, behandlas myndighetsstrukturen inom kulturmiljöområdet. Vi moderater har under flera år drivit frågan om att renodla Riksantikvarieämbetets, RAÄ:s, uppgifter. Ett första steg på den vägen har nu tagits genom att sedan den 1 januari 1998 RAÄ och Statens historiska museer är två separata myndigheter. Denna renodling bör naturligtvis fortsätta. I det läge som vi nu befinner oss i har vi accepterat att avvakta de utredningar som just nu pågår bl.a. inom Kulturdepartementet; detta i konsekvens med våra ställningstaganden i några av de övriga ärenden som kulturutskottet har haft att handlägga under denna vår. På en punkt vill vi dock inte avvakta. I stället ställer vi oss bakom Miljöpartiets motion. Det gäller då att skilja myndigheten Riksantikvarieämbetet från genomföranderesursen UV. Här kan man peka på att motsvarande åtgärder har vidtagits på andra områden. Det är därför lämpligt att nu utreda vilka effekter en sådan uppdelning skulle få. Om utredningen gjordes snabbt och effektivt skulle resultatet kunna föreligga när departementet är färdigt med sin strukturutredning. Vid genomförandet av de olika förslagen skulle då en samordning kunna ske. Under tiden är det viktigt att den verksamhet som UV bedriver får en alltmer affärsmässig profil och att UV inte särbehandlas av de länsstyrelser som har att fatta beslut om arkeologiska undersökningar. Privata och offentliga arkeologer måste tillförsäkras samma objektiva behandling vid valet av undersökningsansvarig när det gäller olika objekt. Min kommentar beträffande ortnamnen gäller en formulering i betänkandet på s. 12: "I linje med vad utskottet uttalat tidigare förutsätter utskottet att Statens lantmäteriverk, Posten AB och övriga ortnamnsansvariga instanser avstår från åtgärder som skulle kunna skada de kulturhistoriska intressena på ortnamnsområdet innan riksdagen tagit ställning till regeringens kommande förslag om ortnamn." Av en händelse har jag via Internet kommit i kontakt med ett skånskt företag, T-kartor Sweden AB i Kristianstad, som på uppdrag lägger upp databaser för kartframställning och producerar olika typer av kartor från dem. Man har bl.a. tagit fram en kulturturistkarta över en kommun i Sverige där t.o.m. runstensnamnen finns medtagna. Den moderna datatekniken innebär stora möjligheter att lagra stora mängder uppgifter som sedan kan tas fram och utnyttjas i olika sammanhang. Här kan de kulturmiljövårdande instanserna i kommuner och på länsmuseer göra en värdefull insats genom att se till att deras kunskaper tillförs de olika kartdatabaser som läggs upp. Fru talman! Den andra reservationen som jag vill beröra är reservation 2 under hemställanspunkten 11. Reservationen bygger på en fyrpartimotion om stöd för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla fartyg. Här vill vi reservanter att det stöd på 500 000 kr som i dag utgår ur Vasamuseets intäkter skall vederfaras äran av att få ett eget anslag.

Jag var i dag på förmiddagen på en konferens om de svenska museijärnvägarna. Under en femtonårsperiod hade de ett investeringsbidrag på 250 000 kr genom Statens Kulturråd, bekostat av lotterimedel. När lotterimedlen inte längre kunde disponeras fanns det inte någon beredskap hos Kulturrådet för att ta dessa pengar någon annanstans. Bidraget upphörde därför. Enligt min uppfattning finns det ingen anledning att riskera att skutstödet skall behöva möta samma öde. Självfallet anser också vi moderater att huvudansvaret måste ligga på ägaren men de stora ideella insatser som görs och de positiva effekter som de välhållna fartygen har i sina hemmahamnar och på de farvatten där de seglar - för övrigt med klara paralleller till museijärnvägarna - gör det angeläget att stödet får en fast budgetbyråkratisk form. Fru talman! Jag yrkar, som sagt, bifall bara till reservation 1.

Fru talman! Vårt kulturella arv består både av materiella värden och av icke-materiella värden, vilket gemensamt bildar det kollektiva minnet i vårt samhälle. De här rikedomarna är våra, och vi måste bevara dem väl. De går aldrig att ersätta utan försvinner den här kunskapen eller förstör vi dessa rikedomar vid t.ex. ett vägbygge förlorar vi dem. Samtidigt är våra resurser begränsade. Det är fysiskt, psykiskt och ekonomiskt omöjligt att faktiskt bevara alla spår av det förgångna. Hur skall vi välja? Det är inte alltid så lätt. Den här propositionen bygger på motioner från allmänna motionstiden. De flesta av motionerna har avstyrkts, men vad gäller bidrag till Hembygdsförbundet har utskottet kommit överens om att det skall göras en helhetsbedömning av behovet av bidrag till det kultur och naturmiljöarbete som utförs av Sveriges hembygdsförbund och andra ideella organisationer inom kulturområdet. Om medlen för bidrag till Hembygdsförbundet från miljö och naturvårdsbudgeten minskar bör regeringen beräkna ökade medel för ändamålet på kulturbudgeten. Jag tycker att det är väldigt bra att vi i utskottet har kommit överens som den här skrivningen. Det är annars lätt att en verksamhet som har flera finansiärer hamnar mellan två stolar. Till slut när alla har hyvlat på anslaget faller hela verksamheten. I och med den här skrivningen vill vi inom kulturområdet ta ett ansvar för att våra hembygdsföreningar kan fortsätta att verka. Vi anser det viktigt för vårt kulturarv att de finns kvar. En annan fråga i betänkandet är om det alltid skall tillämpas ett anbudsförfarande vid arkeologiska undersökningar. Riksantikvarieämbetet är myndigheten för frågor som rör kulturmiljö och kulturarv. På länsnivå ansvarar länsstyrelserna för att de regionala museerna skall bruka och bevara kulturarvet. De centrala verksamheterna och den regionala verksamheten samverkar i det här arbetet. Vänsterpartiet anser att det är klokt att länsstyrelsen gör bedömningen om en upphandling skall ske eller ej. Om kompetensen finns inom den egna organisationen är det viktigt att den först och främst används därifrån. Därför är det klokt att upphandling sker när man själv inte har kompetensen eller saknar resurser att utföra ett större arbete. Vi anser att skrivningarna i betänkandet 1996/97KrU12 är bra. Det finns ingen anledning att riva upp dem. Därför yrkar jag avslag på förslaget. Vänsterpartiet har fogat tre reservationer till betänkandet, bl.a. reservation 7 om arkivens roll i dataåldern. Där anser vi att den nya tekniken bör medföra nya arbetssätt och öka tillgängligheten för allmänheten av de material som finns bevarade i våra arkiv. Vi anser att arkivmaterialet behöver lyftas fram på ett tydligare sätt än vad som görs i dag och att arkivmaterialen skall göras tillgängliga för nya grupper av människor i hela landet. I dag är det så att mycket av arkivmaterialen fortfarande registreras och arkiveras på ett i dag föråldrat sätt. Vi i Vänsterpartiet anser att politiken för de nuvarande arkiven inte bör ligga fast, men vi anser att arkivväsendets resursutnyttjande, lokalisering och möjligheter i en informationsteknisk tid snarast bör omstruktureras. Därför yrkar jag bifall till reservation När det gäller reservationerna 3 och 4 angående en ökning av skutstödet och inrättande av ett särskilt kustkulturstöd ställer jag mig givetvis bakom dessa. Men jag yrkar i dag bifall till enbart reservation 2, som är en flerpartireservation. Vi anser att medel skall anvisas för de kulturhistoriskt värdefulla segelfartygen i ett särskilt anslag över statsbudgeten, inte som nu genom bidrag från Vasamuseet. Fru talman! Vårt kulturarv är viktigt för vår nutid. Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för att gamla träbåtar kan renoveras, vårdas och segla igen. Det rör sig om stora kostnader och arbetet utförs ofta av ideella föreningar. Ur 1995/96 års kulturstöd sökte hela 25 fartyg bidrag, och den sammanlagda summa som man ansökte om uppgick till 6 miljoner kronor. Tillgängligt att fördela detta år var 740 000 kr. Som tidigare här har sagts måste Sjöhistoriska museet fördela 500 000 kr av Vasamuseets biljettintäkter till skutstöd. Det är tydligt att det finns ett betydligt större behov än så. Intresset för vår historia och gångna tiders levnadsförhållanden, arbetsförhållanden och hantverkstraditioner ökar i vårt samhälle i dag. Intresset för vilka fortskaffningsmedel som man använde förr och hur de fungerade bör stimuleras. Sådana kunskaper kan även utveckla det miljötänkande som är värdefullt om vi skall få en hållbar utveckling på miljöområdet i framtiden. I en tid när arbetslöshet och snabba samhällsförändringar får framtiden att kännas oviss sneglar vi rätt så mycket bakåt i tiden. Hur gjorde folk förr för att skapa en dräglig tillvaro? Hur kan vi ta till oss det goda i de gamla beprövade kunskaperna? Hur skall vi kunna använda dem i vår tid så att vi skall kunna välja rätt väg för framtiden? Båtar, fikserinäring, båt som fortskaffningsmedel och kustkultur är en del, men givetvis bör kulturarvet lyftas fram inom alla samhällets delar. Det är viktigt att minnas så att vi inte återupprepar det som var dåligt. Vi bör i stället ta till vara det som är bra.

Fru talman! Det var roligt att också en socialdemokrat har anmält sig till debatten. Det är ändå fråga om sju reservationer. Jag börjar med att yrka bifall till reservation 1 under mom. 1 och reservation 2 vid mom. 11. I den första reservationen tar man upp problemet med att sitta på två stolar samtidigt. Jag vet att det finns en del riksdagsledamöter som arbetat på den talangen, men när det gäller att fördela och arbeta anser Miljöpartiet att det har sina fördelar att inte samma myndighet har att utöva tillsyn och upphandla tjänster och själv utöva samma verksamhet. Viss renodling har redan påbörjats i och med att Historiska museet och Riksantikvarieämbetet tog ut skilsmässa i år. Starka principiella skäl talar för att även UV och Riksantikvarieämbetet bör separera. Dagens dubbelroller där samma myndighet fattar beslut och har tillsyn över kulturmiljövården samtidigt som den själv deltar i arkeologiska undersökningar verkar inte helt sund. Därför vill vi att det skall tillsättas en utredning som undersöker vilken betydelse en separation skulle medföra. Vi vill alltså inte föregripa utredningen, utan vi vill att det skall tillsättas en utredning som blir färdig samtidigt som den andra utredningen. Jag vet inte om Marianne Andersson förstod mig här. Vi vill alltså inte föregripa utredningen. Det är jättekul att Centern står bakom den här reservationen. Fru talman! Som det är i dag uppstår det otrevliga situationer som t.ex. i Uppsala där ett personligt ställningstagande hos en myndighet mot privat arkeologi misstänks ligga bakom ett avslag på att anlita en fristående arkeolog. Det skall inte behöva förekomma misstankar av den här typen, vilket inte heller behövs om man renodlar rollerna. Om nu någon förhastat tror att det går att bli rik på arkeologiska utgrävningar är man inne på fel tankegångar. I dag finns det en fristående arkeologikonsult, så det är inte precis någon överhettad marknad. Kvalitet, kompetens och seriositet skall ligga till grund vid anbudsförfarande, dvs. Fru talman! Så över till våra fantastiska skutor och de eldsjälar som vårdar och bevarar dem för oss och för framtiden. Här vill vi också renodla och föreslår att stödet till de kulturhistoriskt intressanta segelfartygen skall fördelas direkt över ett särskilt anslag i statsbudgeten. I dag har Statens sjöhistoriska museum att avsätta en halv miljon kronor till skutstöd varje år. Pengarna skall tas från överskott som museet förväntas få från det helt avgiftsfinansierade Vasamuseet, även om inte Vasamuseet har något överskott. Det är säkert att det är så, även om man inte tror det. Men vän av ordning inser raskt att detta är ett extremt dåligt tricksande. I likhet med Marinmuseikommitténs förslag i betänkandet Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten vill Miljöpartiet m.fl. partier här att man skall inrätta ett särskilt anslag till de värdefulla segelfartygen. Det är bara Centern och socialdemokraterna som inte vill det. Vi vill alltså ha ett s.k. skutanslag i stället för att en del av Vasamuseets intäkter används. Vår förhoppning är regeringen kommer tillbaka till riksdagen med ett sådant förslag, och varför då inte passa på att se över även stödets omfattning? I Norge sköter man sina skutor mycket bättre än vad vi gör här och man ger rikligt med statligt stöd. Jag tycker att det är pinsamt att påpeka att våra kuststäder med sin sjöfart står för en stor del av Sveriges historiska utveckling. I dag förutsätter de gamla skutornas skötsel kommersiella intäkter, och det är inte speciellt bra.

Fru talman! Detta betänkande tar upp kulturarvsfrågorna. Jag vill passa på att yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet och avslag på samtliga reservationer. Betänkandet innehåller också, som många har sagt, ett tillkännagivande. Det gäller Sveriges Hembygdsförbund, andra ideella organisationer och det viktiga jobb som de utför. Vi påtalar vikten av att de får resurser i form av ett tillräckligt anslag i framtiden. Detta ger utskottet enhälligt till känna. De utgör en mycket viktig del i arbetet med kultur och naturmiljöarbetet. Utskottet beskriver också en liten nyhet i betänkandet. Man skriver i betänkandet att man bör överväga huruvida bevarandeinsatser rörande transportmedel av olika slag borde ingå i de kommande satsningarna på det industrihistoriska kulturarvet. Detta är väldigt viktigt nu när Riksantikvarieämbetet och regeringens särskilt utsedda man skall arbeta med att föreslå industriminnen som vi skall göra särskilda insatser för i framtiden. Det är också sagt att regeringen skall återkomma i 1999 års budget med speciella medel för att ordentliga insatser för industriminnen skall kunna göras. Därför tycker jag att det är bra att utskottet skriver att även olika slag av transportmedel för industrins utveckling - var de har använts osv. - skall bli belysta på ett tydligt och bra sätt. Jag vill sedan kommentera några av reservationerna. I reservation nr 1 tar man upp behovet av en ny organisation inom kulturmiljöområdet. Det har ju skett en hel del under året. Man förslår ändå att det skall tillsättas en utredning om ifall UV skall skiljas från Riksantikvarieämbetet. På s. 8 i betänkandet beskriver utskottet rätt väl vad detta betyder. Utskottet har bestämt sig för följande: Enligt utskottets uppfattning bör riksdagen inte föregripa regeringens ställningstagande till den ovan angivna utvärderingen som Riksantikvarieämbetet gjort av organisationsförändringar inom myndigheten. Det har faktiskt gjorts vissa förändringar. Man bör kanske vänta och se vad den inventering som redovisades när Riksantikvarieämbetets företrädare besökte utskottet får för positiva följder. När vi ändå är inne på detta med industriminnen osv. vill jag ta upp en viktig motion i betänkandet som handlar om motorfabriken Pythagoras i Norrtälje. Med anledning av att man nu håller på att välja ut och förorda ett antal industriminnen har utskottet inte velat ta ställning till en speciell företeelse i sak. Men utskottet tycker att det som har lyfts fram i motionen är väldigt viktigt och återkommer när man ser förslagen till de satsningar av nationell natur som skall göras framöver för att levandegörande industriminnen. Reservation nr 2 innehåller ett särskilt anslag till skutstöd. Ewa Larsson säger rätt tydligt att hon tycker att det skall vara ett nytt anslag, men hon säger inte att anslaget skall vara större. I motionen talar man om att anslaget skall ligga på samma nivå. Man hänvisar till en utredning som har föreslagit att det skall vara ett särskilt anslag osv. Utskottet har ändock på olika sätt försökt att tillgodose möjligheten att ge ett bärkraftigt anslag utifrån modellen för Vasamuseet. Som tidigare har sagts har man gjort förändringen att anslaget inte längre är knutet till överskottet, utan det är intäkterna från Vasamuseet som fördelas till skutstödet. Någon höjning av anslaget har inte utlovats. Det finns mycket att kommentera i betänkandet. Men jag passar återigen på att yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Det var bra att Leo Persson uppmärksammade passusen i betänkandet om att det industrihistoriska arvet också bör innehålla transportmedel av olika slag. Det är nämligen skälet till att vi reservanter inte har fullföljt det yrkande 2 som fanns i motionen om skutstödet, nämligen att stödet skulle utökas till att omfatta även ång och maskindrivna fartyg. Vi tycker att diskussionen om transportmedlen på ett naturligt sätt inkluderar yrkandet i motionen. När det sedan gäller frågan om utvärderingar och utredningar kan vi vara överens, Leo Persson, om att det pågår en utredning om myndighetsstrukturen inom kulturområdet på departementet. Det pågår också en utvärdering av omorganisationen inom Riksantikvarieämbetet. Nog vore det väl naturligt om man, när departementets utredning är färdig, också kunde ha en utredning som byggde på ämbetets utvärdering för att sedan i ett samlat grepp kunna ta ställning även till frågan om RAÄ och UV.
Fru talman! Jag kan naturligtvis hålla med om att de saker som Jan Backman nämner utreds och utvärderas. Men vi tycker inte att vi skall ta ställning just nu. Vi kommer så småningom att få möjlighet att pröva frågan på nytt.

Fru talman! Det är för mig obegripligt varför man fortsätter med tricksandet med utdelning av skutstöd. Det är obegripligt för alla, måste jag säga. Om man räknar med att ta från intäktssidan om det inte blir något överskott blir det ju konfiskering av medel, fast det blir Sjöhistoriska museet som får betala det. Jag skall läsa innantill, så att ni förstår vad det handlar om: Regeringen förordar dock att Statens sjöhistoriska museer i fortsättningen skulle avsätta Blir det inget överskott, blir det alltså ett minus som skall tas från ordinarie verksamhet. Det är bättre att renodla stödet till en egen post, eller hur? Det talas här om en utredning. Så sent som den 23 mars i år fick utskottets ledamöter ett brev, där man misstänkliggör länsstyrelsen i Uppsala för att anbudsförfarandet när det gäller arkeologiska utgrävningar inte har gått riktigt till. Så skall det väl ändå inte behöva vara! Man skall inte misstänkliggöra människor på det här sättet. Därför tycker vi i Miljöpartiet att man snabbt skall tillsätta denna utredning för att kunna se vilka effekter som kan förväntas uppstå om UV och Riksantikvarieämbetet skiljs åt.
Fru talman! När det gäller frågorna om UV och om UV skall höra hemma i den organisation som den ligger under, Riksantikvarieämbetet, tycker jag att vi i dagsläget skall vänta med dessa. Vi får se om de åtgärder som man från Riksantikvarieämbetet redovisade när de var hos oss - det arbete som skall komma ur den nya organisationen och det nya sättet att arbeta - om inte det ger resultat som ändå går i den linje som även Ewa Larsson är inne på. Jag har nämligen en förhoppning om att man har insett att det har förekommit vissa besvärligheter, men att man har fått syn på dem, kommer att åtgärda dem och se till att det blir ett bättre resultat. Om det inte blir ett bättre resultat får vi återkomma senare.

Fru talman! Det finns ett par motioner som jag har mitt namn under. Den ena handlar om bevarandevärden och utvecklingsbehov i finnskogskulturen. Finnskogen finns i de nordvästra delarna av Värmland och även i östra delarna av Norge. Jag skulle vilja tala mycket om de bevarandevärden som där finns. Nu tänker jag emellertid ägna mig åt ett annat område av bevarandevärde. Det handlar om de gamla kulturhistoriskt värdefulla fartygen. Alla har vi sett dem och ser dem. Här i Stockholm finns några tiotal av de verkligt gamla fartygen. Vi kan ta promenader året runt och njuta av dessa kulturhistoriska företeelser. Vi ser också de fartyg som har blivit vrak. De har inte kunnat vänta ut den hjälp som skulle kunna ges av företag som vill hjälpa till med bevarandet av en kulturskatt som kommer att gå förlorad om vi inte tar vara på den. Men nu har företagen varit väldigt dåliga på detta - de företag som borde ha varit på alerten. Å andra sidan har vi ju haft varvskris i åtminstone två omgångar. Det kanske är förklaringen till varför så många av de fina gamla fartygen, segelfartyg och andra som har blivit motordrivna, ligger som vrak på botten i Stockholms hamnar, i Göteborg och på många andra ställen. Om vi åker ut i landet och ser oss omkring där det finns större och mindre hamnar ser vi att man där har tagit vara på ett och annat fartyg. Det har kommunalpolitiker gjort, men naturligtvis också människor som med sina händer har arbetat med detta och som kan yrket som gamla båtbyggare. Dessa finns förvisso också representerade i Stockholm. Jag har svårt att tro att det finns någon uppgift man kan ge sig själv som är så arbetsam, och ibland så hopplös, som att skaffa sig och ta sig an ett gammalt fartyg - ju större och ju äldre, desto mer arbete. Det är inte ens sjuårsplaner, som man brukar skämta om ibland, som gäller, utan detta är helt enkelt ett arbete som kan synas oändligt. Många fortsätter bokstavligen till den egna tidens slut. Men det är tack vare dessa entusiaster, dessa skutägare vid kajerna, som vi har dessa klenoder. Det är tack vare dem som vi har denna fantastiska utsmyckning i Stockholms hamnar. Under kulturhuvudstadsåret som inträffar i år kommer runt hundra fartyg att angöra Stockholms hamnar. Det är allt ifrån ett litet passagerarfartyg som sjönk i Vänern för hundra år sedan, och som har tagits upp från botten där under stor uppmärksamhet. Det har dessbättre kunnat ställas i skick. Det fartyget skall nu via Vänern och Göta kanal ta sig upp till Stockholm och utgöra en del av den marina utsmyckningen under kulturhuvudstadsåret. Det kommer att finnas väldigt mycket att se på, precis som under de stora seglingarna som framför allt Blekinge skärgård och en del andra delar av kusterna har glädje av. Jag tror inte att det finns något mer arbetsamt projekt som en enskild person kan ta sig an än att köpa eller bli delägare i ett äldre fartyg - 70-80 eller kanske 100 år gammalt. Vi kallar dem för skutor. Vi är flera från olika partier som har blivit mer eller mindre entusiaster för detta i politiken. Jag ser de motioner som har väckts under senare år som inslag i en synnerligen opolitisk del av vår verksamhet. Här är det nämligen fråga om bevarandevärden. En sak kan vi vara helt på det klara med, nämligen att dessa fartyg som vi kan gå ned och se på i Stockholms hamn - för att ta det närmaste området - inte kommer att finnas om så där en 70-80 år, åtminstone inte de som är hundraåriga nu. De kommer inte att finnas om 70-80 år om det inte sker ordentliga insatser också från samhällets sida. Och nu talar jag inte om stora pengar. Det nämndes en summa här ... Förlåt, fru talman, jag borde ha anmält mig för 14 dagar sedan, men jag gjorde det nu när jag fick tillfälle och visste att jag skulle kunna delta. Men jag ber att få hänvisa till motionstexten och till allt det som ni har möjlighet att se när sommaren glider in och alla de här fartygen kommer att ankra upp - förutom dem som finns där redan i dag. Låt oss för allt i världen ta vara på kulturvärden! De här går förlorade.
Fru talman! Jag kan hålla med Göthe Knutson i väldigt mycket av det han har sagt om värdet av att detta arbete görs av dem som äger båtarna. Det skall vi naturligtvis vara tacksamma för. Det som staten möjligen kan göra på sikt är det som vi har pratat om här och som man kan läsa i betänkandet. Det står att utskottet anser att det är befogat att överväga huruvida bevarandeinsatser rörande transportmedel av olika slag borde ingå i kommande satsningar i det industrihistoriska arvet. Vad gäller vissa av de här båtarna kan de faktiskt bli föremål för hantering i den sektorn på något sätt. Men det blir mer som stimulanser. Det är viktigt att det är ägarna till fartygen som känner huvudansvaret.
Fru talman! Jag uppfattade det senaste inlägget från utskottets talesman som utomordentligt positivt. Men vi står faktiskt bara i början. Under 80-talet väcktes någon motion på det här området av en ledamot från norra Bohuslän. Han frågade nyligen: Blir det någonting av det här eftersom ni har tagit upp det igen i riksdagen? När jag fick frågan sade jag att jag utgår från att det skall finnas en så stark känsla för en epok som eljest kommer att bli totalt utplånad, åtminstone i verkligheten. Än så länge kan vi inte bara se dessa gamla fartyg som är 70, 80 och över 100 år och som finns i hamnarna. De kan också användas, seglas, befaras. Enda sättet att bevara ett sådant gammalt fartyg är att hela tiden använda det. Annars går det förlorat och ligger bland de andra vraken utmed våra kuster. Förhoppningen som vi alla har är att vi även i nästa generation, och i nästa, skall kunna ha dessa minnesmärken kvar. Det skulle också vara värdefullt om det blev maskindrivna fartyg. Men segelfartygen innebär ju något alldeles speciellt i vår historia.

Fru talman! På bara ett par år har antalet psykiskt sjuka hemlösa fördubblats i Stockholm. Genom psykiatrireformen 1994 skulle de psykiskt sjuka slippa bo på institution. De skulle få frihet och värdighet och ta del av och vara en del av det övriga samhället. I alltför många fall blev det inte mycket av värdigheten. Den här utvecklingen var just vad den moderate ordföranden i Psykiatriutredningen, Sten Svensson, varnade för. Han krävde också att de psykiskt sjuka skulle ingå i personkretsen för LSS. Detta har moderaterna fortsatt att verka för, och det kommer vi att fortsätta att göra till den dag det blir verklighet. Mest utsatta är de som är psykiskt sjuka och dessutom missbrukare. Statistik visar att över hälften av alla alkoholister också lider av någon form av psykisk störning. Bland narkomaner är andelen ännu större. Det här innebär att missbrukarvården inte bara handlar om att få människor ur sitt missbruk. Det handlar också om att behandla psykiska sjukdomar. Detta ställer mycket stora krav på behandling och vård, allt detta samtidigt som det i dag finns en mycket bristfällig uppföljning och kvalitetssäkring av missbrukarvården. En av de saker som dock säkert går att säga är att det är bland de frivilliga organisationerna, trots deras sinsemellan så stora spännvidd i former och metoder, som man kan påvisa ordentliga rehabiliteringsresultat. Jag vill därför understryka hur viktiga de insatser är som de frivilliga organisationerna gör för grupper av grava missbrukare, särskilt i storstäderna. Verksamheten är av särskilt stor betydelse för människor som av olika skäl inte vill ha kontakt med myndigheterna. Det verkar också som om organisationer som Stadsmissionen och Frälsningsarmén, för att ta några exempel, känner till fler missbrukare och hemlösa utslagna människor än kommunernas socialförvaltningar. 5 februari i år var det också företrädare för dessa organisationer som gav skrämmande vittnesmål om hur just gruppen med dubbel diagnos - missbruk och psykisk störning - blir större och större bland dem som de hjälper. På gruppboenden för psykiskt sjuka är de nämligen inte välkomna om de dessutom har missbruksproblem, och många stödboenden för missbrukare tar inte emot psykiskt sjuka. De som mest av alla skulle behöva hjälp hamnar alltså mellan två stolar i de offentliga institutionerna och skulle inte ha någonstans att ta vägen om det inte vore för de frivilliga organisationernas härbärgen och behandlingshem. Stockholm blev i höstas så förtvivlade över att en klar majoritet av deras hyresgäster var gravt psykiskt störda att de beskrev några av dessa personers personligheter för att uppmärksamma politikerna på problemet. Så här kunde det låta: Ung, gravt psykiskt sjuk missbrukare. Har legat på psykiatrisk avdelning. Isolerad från omvärlden, går bara ut för att köpa öl på Konsum. Tvättar varken sig eller sina kläder. Hår och skägg får växa. Samlar tidningar på rummet utan att läsa dem. Ett annat exempel: Flykting, svårt psykiskt störd. Alkohol och narkotikamissbrukare. Onåbar och aggressiv. Vandrar runt som en osalig ande. Skriker och slår sina grannar i korridoren. Jag tar ett exempel till bland de många: Missbrukare med grav psykisk störning. Får medicin på öppen medicinsk mottagning. Tvångstankar. Mycket labil. Kan bli våldsam, har köpt yxa och såg. Hör röster för jämnan och skrattar vansinnigt. Sover till sent på eftermiddagen, är vaken på nätterna. Detta var alltså vad man kan kalla ett vanligt ungkarlshotell. Man kunde tro att det mera befolkades av vad vi tidigare kallade a-lagare eller gubbar som hamnat litet på glid. Svårt psykiskt störda människor tvingas alltså bo där. De frivilliga organisationernas arbete borde stimuleras och värderas mycket mera än vad som görs i dag. Socialtjänsten borde vara öppen för samverkan åt många olika håll och regelbundet använda sig av de frivilliga organisationernas erbjudanden om vård och behandlingsplatser. Socialtjänsten borde vara skyldig att stödja frivilligt socialt arbete. Detta borde stå i socialtjänstlagen. Därigenom kan också ytterligare nedläggningar av vårdhem som bedrivs av stiftelser och ideella organisationer undvikas. Fru talman! För att vinna tid åt kammaren vill jag endast yrka bifall till den ena av de två moderata reservationerna, nämligen reservation 7 om de ideella organisationerna. Givetvis står vi liksom tidigare även bakom vår reservation om en ny lag om vård av missbrukare som skulle göra det möjligt att gå in och hjälpa i ett tidigare skede än vad som är fallet i dag.

Fru talman! Sammanfattningen till detta betänkande är på tre rader och inte speciellt upplysande för dem som har ett ansvar för missbrukarvården. Men betänkandet innehåller en rad uppmaningar och konstateranden som är viktiga att föra vidare till dem de berör. Här är några som jag vill lyfta fram. Utskottet skriver på s. 14: "Enligt utskottet är det dock tveksamt om kommunernas öppenvårdsinsatser kan möta behoven hos de mest utsatta missbrukargrupperna, framför allt yngre narkotikamissbrukare med psykisk störning". Detta är ju något som måste rättas till. Det är ett bekymmer att nå många missbrukare. Den utfrågning vi hade i februari om missbruk visade att alltför många missbrukare inte söker narkomanvården. En del av dessa är kända inom hälso och sjukvården, andra av ideella organisationer som t.ex. Frälsningsarmén. Men, som sagt, de söker inte hjälp på det ställe som skulle falla sig naturligt för dem. Därför måste vi söka kunskap om varför man inte söker narkomanvård utan vänder sig till andra vårdgivare. Utskottet anser att ökade ansträngningar måste göras för att utveckla motivationsarbete, behandlingsplanering och omhändertagande av gruppen yngre narkotikamissbrukare. Detta måste också föras ut till ansvariga. Vi från Folkpartiet ser med glädje att utskottet stöder vårt motionsyrkande om att ta till vara de anhörigas och missbrukarnas synpunkter på förebyggande insatser, vård och rehabilitering. Böckerna om Sara bör läsas av alla inom missbrukarvården, särskilt de avsnitt där Sara och hennes pappa tar upp en rad förslag till åtgärder. Sara var en flicka som växte upp i en vanlig familj, i ett vanligt bostadsområde med föräldrar och med syskon som det gått bra för, medan Sara gick in i narkotikamissbruk via tobak och alkohol. Hon blev så småningom både prostituerad och hivsmittad och avled sedan i aids. Fru talman! Kommunernas ansvar för ett varierat och flexibelt utbud av vårdinsatser som också passar missbrukande kvinnor understryks liksom länsstyrelsernas och Socialstyrelsens tillsynsansvar när det gäller insatser särskilt för unga narkotikamissbrukare, missbrukare med psykisk störning, kvinnliga missbrukare och invandrare med missbruksproblem. Socialtjänstens ansvar för vården, oberoende av om den ges i frivilliga former eller med stöd av LVM, framhålls också. Utskottet understryker vidare vikten av att kommunerna kontinuerligt ägnar de bostadslösa stor uppmärksamhet och ser till att stödinsatserna blir så effektiva som möjligt. Vi vill understryka vikten av samverkan med ideella organisationer, att nya metoder och arbetsinsatser behöver utvecklas, att insatserna för hemlösa och vilka effekter de haft behöver följas och utvärderas. Detta betänkande innehåller således en rad uppmaningar, främst till kommuner och länsstyrelser samt till Socialstyrelsen. De får inte begravas utan måste föras ut till dem som de berör. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation 3 under mom. 3 och vill här särskilt lyfta fram behovet av utredning och kvalitetssäkring av den vård som i dag ligger utanför länsstyrelsens och Socialstyrelsens tillsynsansvar samt framhålla att nedskärningarna i vården inte får drabba metadonbehandlingsverksamheten, på grund av den risk för ökad hivsmittspridning som en sådan nedskärning skulle föra med sig. Vi står givetvis också bakom den andra reservationen, men jag yrkar här alltså bara bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Som Kerstin Heinemann nyss sade från denna talarstol innehåller detta betänkande många bra tankar och även många bra förslag och uppmaningar till kommunerna. Det som vi här behandlar hör ju inte i första hand till riksdagens ansvarsområde utan tillhör mera de kommunala angelägenheterna, nämligen hur man tar hand om sina svagaste medborgare. Betänkandet består till tre fjärdedelar av en hearing som utskottet gjort med 22 av landets främsta experter på missbruksvård. Däri ligger också tyngdpunkten i betänkandet. Jag rekommenderar alla dem som vill ta reda på hur nutidshistorien ser ut att ta del av utskriften från den hearingen. Vi fick också av Annika Jonsell och Kerstin Heinemann några exempel på tillståndet i landet, som ju inte är bra. De lärdomar som vi kan dra av hearingen är att personer som har dubbel diagnos - psykiskt störda och missbrukare - är den grupp som har farit mest illa under den senaste tiden. Den har enligt de rapporter som vi fått från Frälsningsarmén och Stadsmissionen också ökat dramatiskt.

Detta har också skett under de små ekonomiska omständigheter som den senaste tidens besparingar har inneburit. Det är alltså helt uppenbart att denna grupp har kommit i kläm. Jag tycker samtidigt att utskottet visar stort intresse för den här gruppen, stor empati och stor vilja. Det gäller inte minst utskottets ordförande, vilken, som Annika Jonsell här tidigare nämnde, också var ordförande i Psykiatriutredningen. Vi har ägnat stor uppmärksamhet åt de här grupperna, och jag utgår från att vi kommer att fortsätta att göra det. Detta är inte den sista gången som vi tar upp de här frågorna. Det var också många som i hearingen uppmärksammade den åtstramade socialtjänstlagen. Man har tagit bort missbrukarnas frihet att välja vårdgivare när de frivilligt söker stöd och hjälp för att komma ut ur sitt missbruk. De har inte längre samma rätt att styra sitt val till det behandlingshem eller den behandlingsform som de själva vill söka sig till. Deras överklagningsrätt har tagits bort, och kommunerna har fått betydligt större makt att påverka valet. Detta påtalades från flera håll i hearingen, bl.a. från Frälsningsarmén, som har stor erfarenhet, men även av Anders Carlberg, som företräder RFHL grupperna. Även om vi tycker att detta betänkande i huvudsak är bra har vi avgivit en reservation till förmån för återinförande av den rättighet som den enskilde missbrukaren tidigare hade att påverka sitt vårdval. Jag yrkar bifall till reservation 1 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Under det senaste året har Miljöpartiet gjort ett flertal studiebesök i olika kommuner och län, där vi har diskuterat och tagit del av kommunernas insatser för missbrukarvården. Det har varit väldigt viktiga och givande besök, och vi har träffat många socialtjänstemän med engagemang i de här frågorna. Tyvärr har vi inte haft några möten med missbrukare utöver dem som vi har träffat på institutionerna, men vi kommer att satsa även på det. Jag anser att den frivilliga vården fungerar ganska bra, och jag hoppas att vi kommer att kunna behålla den uppfattningen. Man kan dock ställa frågor om hur den grupp av missbrukare som inte är intresserad av vård behandlas. De besked som jag har fått ger all anledning att känna stor oro. Flera gånger har det varit svårt att få klara besked om hur man agerar när det gäller tunga missbrukare som inte vill ha vård. På några ställen har personalen varit mycket öppen och sagt att missbrukare som socialtjänsten får vetskap om kallas till ett möte med socialtjänsten. Om de kommer, försöker man komma överens om en lämplig behandling, och det går oftast ganska bra. Om missbrukaren inte kommer till det överenskomna mötet, läggs handlingarna åt sidan. de kallas alltså för gamla missbrukare - släpper man helt, om de inte själva är intresserade av vård. Det finns socialtjänstemän som tror att man om några år kommer att sätta gränsen vid 18 år. Man har även uttryckt sig så att det inte är någon idé att låta missbrukare vila och äta upp sig för att sedan gå ut och fortsätta sitt missbruk. Fru talman! Miljöpartiet delar inte den uppfattningen. Vi anser att man måste försöka. Även om man misslyckas i många fall, får man inte ge upp. Även om missbrukaren återgår till sitt missbruk, har det ändå varit av värde för missbrukaren att få komma i bättre kondition och hälsa. Det har också varit av värde för de anhöriga som fått andrum, och det har varit värdefullt för samhället, eftersom många missbrukare måste begå brott för att kunna förse sig med narkotika och alkohol. Dessutom kan ju insatsen fungera och gör det också i en del fall. Man talar många gånger om att missbruksvården är oerhört dyr, och det är den. Men det är betydligt dyrare för samhället om de här personerna fortsätter sitt missbruk, finansierat genom brott, och bryter ned sin hälsa. Det är olyckligt att det gjorts så stora neddragningar inom tvångsvården. På några år har platsantalet minskat från över tusen till 342 utan att antalet missbrukare i samhället har minskat. Det här har skett på grund av att vården inte efterfrågats av kommunerna. Om neddragningarna motiverats med att det inte finns ett behov, hade det varit begripligt och riktigt. Regeringen borde ha utrett behovet och analyserat varför kommunerna inte efterfrågat platser i LVM Regeringen borde ha låtit SIS utveckla tvångsvården i stället för att minimera den. Regeringen borde ha underlättat för kommunerna att vårda de allra tyngsta missbrukarna i stället för att lägga över en större del av vårdkostnaderna på kommunerna. Staten bör ta ett större ansvar för den här vården. Vi känner till att byrån för bostadslösa män i Stockholm har träffat ett avtal med LVM-hemmet i Hedemora. Vi anser att staten skall öka bidragsdelen, förslagsvis till 60 %, något som föreslås i vår budgetmotion, för att kommunerna skall ha råd att skicka sina missbrukare till vårdhem. I dag är det också den märkliga situationen att kommunen eller kommundelen utreder om det finns ett behov av tvångsvård. Om de kommer till slutsatsen att det behövs vård får de också stå för kostnaden. Om kommunen eller kommundelen har ebb i kassan finns det en stor risk, även om man inte vill att det skall vara så, att det påverkar utredningsresultatet. Man måste skilja på dem som har ansvar för en utredning och dem som har ansvar för kostnaden. Jag yrkar bifall till reservation 5 och ställer mig bakom Stig Sandströms reservation 1, som tar upp möjligheten att överklaga beslut om vård. Vi tycker att det är ett stort misstag att det inte finns en möjlighet att rättsligt pröva en socialnämnds beslut om vård av missbrukare. Sedan vill jag tala litet om de hemlösa. Det är en fråga som har varit uppe till diskussion i utskottet, vilket jag känner till fast jag tyvärr sällan har tid att delta i arbetet, eftersom jag sitter i ett annat utskott. Man har tidigare nonchalerat frågan, men i det här betänkandet har jag nästan fått hela min motion tillgodosedd. Det finns därför inget skäl att reservera sig. Men jag vill ändå tala litet grand om detta, eftersom jag tycker att det är så viktigt. I Miljöpartiets budget hade vi föreslagit 50 miljoner kronor för bostäder. Här har vi fått 30 miljoner av Allmänna arvsfonden. Det tycker jag är en bra början. Man kan heller inte börja stora byggnationer och ombyggnader på en gång. Det kanske är lämpligt att börja med vårt förslag om 50 miljoner eller utskottets förslag om 30 miljoner. Jag tycker att man nu tar frågan om uteliggare och hemlösa på allvar på ett helt annat sätt än man gjorde 1989 då jag skrev min första motion om detta. Det har alltså hänt någonting. Ute i mindre städer är det likadant. Det ena härbärget efter det andra öppnas. Vi har ett i Borlänge. I Falun är man på väg att öppna ett, Gävle har ett, och Örebro har ett. Det finns säkert flera, men jag har inte lagt dem på minnet. Det händer någonting. Uppmaningen till kommuner och landsting att ta den här frågan på allvar, som det står i betänkandet, tycker jag är väldigt fin. Detta är en av de motioner som så småningom har blivit tillgodosedd. Det visar att även små partier inte skall ge upp utan fortsätta att kämpa för sina idéer. När tiden är mogen går de igenom. Det finns ett annat problem som jag tycker att utskottet skulle tagit upp. Det gäller tiggarna. Man tror nu på vissa håll att man kan lösa problemet genom att förbjuda dem att vara på vissa ställen. Det är naturligtvis inte lämpligt. Man borde försöka att göra någonting åt problemet och inte bara angripa symtomen. Förut gav man dessa människor kaffe och samlade ihop dem till Frälsningsarméns hem utanför Centralen, men sedan fick man inte vara där. Därefter gjorde man det nere i Klarakvarteren, men sedan fick man inte vara där. Nu är man borta på Norra Bantorget. Dit kommer inte de som man vill samla upp för natthärbärge. Det är för långt bort. Man vill städa undan på offentliga ställen. Detta är inte en riksdagsfråga, men jag vill ändå ta upp den. Vi kan inte städa bort dessa problem. Jag tror att jag har varit på alla hem som finns i Stockholm förutom ett, och dessutom på andra orter. Jag vet litet grand om hur det ser ut. Det görs ändå väldigt litet, eftersom det inte räcker till. Om man har varit några nätter ute på stan och samlat upp människor vet man litet grand vad det handlar om. Jag hoppas att vi skall fortsätta kampen för att ge dessa människor en värdigare tillvaro. Det är inte fråga om egna lägenheter utan det är fråga om tak över huvudet, litet mat på kvällen, tillfälle att tvätta sig själv och att tvätta kläder. Det är ett bra sätt att börja. De människor vi kan rehabilitera skall vi naturligtvis hjälpa. Men vi vet att det inte går med alla.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservation 6 under mom. 3. Jag står självklart bakom de reservationer jag ställt mig bakom i utskottet men yrkar för tids vinnande inte bifall till dem. Skall jag väl ta vara på min broder? Ekot från en tragedi för länge sedan når oss fortfarande på våra promenader, i soffan framför TV-apparaten och framför tidningen. Frågan måste besvaras gång på gång av oss alla var och en. Vi som sitter i denna kammare och är valda att företräda svenska folket ställs inför många beslut. Somliga frågor är mer massmedialt intressanta än andra. Ibland har en fråga föregåtts av intensiva diskussioner, uppvaktningar och protester. Lobbyister och intressegrupper springer om varandra för att föra fram sina åsikter och slåss för sina revir, och det är bra. Ibland är det betydligt lugnare, och beslut kan fattas utan alltför mycket diskussion på vägen. Det kan bero på att frågan är väldigt liten eller på att det är helt uppenbart vad som måste göras så att alla faktiskt tycker samma sak. Men det kan också bero på att det är en fråga som saknar starka företrädare. Advokaterna som skall föra talan lyser med sin frånvaro. Jag kan tycka att det är så litet grand när det gäller frågor om missbrukarvården. Fru talman! Att vara utslagen är att ha misslyckats och känna att man har en låg status. Man är utanför arbetslivet. Man kanske saknar fast bostad. Troligen är familjen också splittrad. Man är kort sagt utsöndrad från samhällsgemenskapen. Det finns inte många som ställer upp och tar kamp för dessa människor. Många av de goda krafter som ändå finns med och de människor som gör ett värdefullt arbete för att efter bästa förmåga ta hand om sin broder eller syster brukar för det mesta vara engagerade i någon form av ideell verksamhet. Vi har många vittnesmål om vilka resultat man kan få när människor som brinner arbetar för att dra upp andra människor ur drogträsket. Det är de s.k. eldsjälarna, som jag tror att ett samhälle aldrig klarar sig utan. Det går att förändra en till synes hopplös situation. Men det sker inte av sig självt. Det kostar tålamod, det kostar tid, det kostar pengar, och det kostar kärlek och värme. Vi vet att kommunerna under de senaste åren har dragit in mycket stora resurser från missbrukarvården. Vi kristdemokrater ser med oro på hur människor i dag får kämpa för att deras barn eller familjemedlemmar skall få den vård de behöver för att komma ifrån sitt missbruk. Detta är ett totalt misslyckat sätt att handskas med resurser. Människor som går under i onödan och som kunde ha räddats är en oersättlig förlust. Men även krasst samhällsekonomiskt är det en dålig affär att spara in pengar på missbrukarvården. Totalt sett förlorar samhället på att inte åtgärda människors missbruksproblem. Det är jag övertygad om. Vi har de senaste åren sett en trend som visar att kommunerna satsar alltmer på öppenvården, medan behandlingshemmen fått allt färre klienter. Detta beror inte bara på att missbrukarna blivit färre eller på att problembilden ser annorlunda ut, utan det är resultatet av ett kortsiktigt tänkande som slår igenom. Den dyrare vården på behandlingshemmen väljs bort till förmån för billigare öppenvårdsinsatser. Fru talman! Jag vill inte ställa dessa två mot varandra. Det behövs både-och. Men jag har tidigare här i kammaren varnat för trender och för att man hamnar i antingen det ena eller andra diket. Jag är övertygad om att vi inom missbrukarvården behöver ha behandlingsvårdplatser, vi behöver kanske kontaktfamiljer och vi behöver öppen vård. Och självfallet skall ingen som kan få sin vård och behandling i öppna vårdformer vistas på vårdinrättningar. Men det är precis lika viktigt att vi skapar förutsättningar för en välanpassad vård och omsorg för dessa grupper. Fru talman! Jag tror att samhället i framtiden kommer att behöva alla goda krafter i vården av missbrukare, inte minst i form av ett ideellt och medmänskligt engagemang. Kanske går det att kombinera ett medmänskligt engagemang med professionell, god vård. Men jag tror att det är viktigt att vi gör en ordentligt prognos, så att vi ser vilka behoven är och vilka omsorgsformer som behövs i framtiden.

Fru talman! I betänkande 1997/98:SoU17 behandlas motioner om vård och behandling av missbrukare samt insatser för hemlösa personer. Motionerna har väckts under den allmänna motionstiden 1997. Till betänkandet finns sju reservationer fogade. Det finns också ett protokoll från en offentlig utfrågning i socialutskottet den 5 februari 1998, som handlade om missbrukarvården. Det har skett en förändring i missbrukarvården. Från att vården tidigare fanns på institutioner satsar kommunerna nu alltmer på öppen vård. Likaså använder man sig i dag i mindre utsträckning av tvångsvård än tidigare. Antalet platser på Statens institutionsstyrelse har minskat, som vi har hört. Detta framkom också vid den offentliga utfrågningen. Socialstyrelsen har gjort en särskild studie för att besvara frågan om vilka konsekvenser en minskad användning av tvångsvård fått för de tyngsta missbrukarna. Studien har gjorts i kommuner som i stor utsträckning utnyttjat tvångsvård tidigare och där minskningen varit särskilt stor. Studien visar att vården för denna grupp missbrukare inte har minskat under perioden 1992-1996. Boendestödet har ökat men också den frivilliga institutionsvården. Men jag vill understryka att det är mycket viktigt att vi noggrant följer utvecklingen när det gäller vården av missbrukare. Det finns skäl att vara extra uppmärksamma på vården av yngre missbrukare, psykiskt sjuka missbrukare och kvinnliga missbrukare. Vi vet att detta är grupper där missbruket och utslagningen ökar. Socialstyrelsens studie kallas Balans i missbrukarvården. Det är viktigt att tänka på det. Det är lätt att pendeln svänger antingen mot institutionsvård eller mot öppenvård. Det måste finnas både-och. När det gäller den öppna vården finns det många positiva skäl för att vårda missbrukare i hemmiljö. Man kan arbeta med nätverk och se till hela familjesituationen. Att åka till en institution och bli nykter för att sedan komma hem till en både trasig och trasslig vardag är ofta dömt att misslyckas. Man har fått åka fram och tillbaka mellan institution och hemkommun. Men när man nu satsar på öppenvård i kommunerna är det viktigt att den är kvalitativt god och att det finns personal med utbildning och erfarenhet som arbetar inom den öppna vården. Detta diskuterade vi när vi beslutade om ändringar i socialtjänstlagen. Jag vill också understryka att socialnämnden har en skyldighet att i samförstånd med den enskilde planera vården, liksom att ansvara för att ge missbrukaren den hjälp och vård som missbrukaren behöver. När det gäller de hemlösas situation så vill jag slå fast att det är helt oacceptabelt att det finns hemlösa och uteliggare i vårt välfärdsland. Socialstyrelsen har genomfört en kartläggning av hemlösa i Sverige. I rapporten ges en utförlig beskrivning av de hemlösas situation. Där betonas också vikten av att utveckla socialtjänstens metoder för arbetet med hemlösa, bl.a. genom att skapa boendeformer med bättre anpassad kravnivå vad gäller stöd och kontroll i boendet. Det behövs anpassade insatser för särskilda grupper av hemlösa. Det gäller psykiskt störda missbrukare och hemlösa kvinnor. Problemet med de hemlösa är komplext. Det handlar inte om kommuners ovilja att lösa problemen. Jag vill påstå att de flesta kommuner försöker hitta lösningar för de hemlösa. Men det handlar också om de attityder från hyresvärdar och grannar som man möter i arbetet med att hitta bostäder åt de hemlösa. Som exempel vill jag nämna Stockholm, där man avsatt 25 miljoner kronor det här budgetåret för att skapa boendeformer med bättre anpassad s.k. kravnivå och hitta lösningar på missbrukares och hemlösas bostadsproblem. Man har tillsatt personer för att leta lokaler där man kan bygga anpassade bostäder, men fortfarande har man inte kunnat använda de 25 miljoner kronorna. Man har hittat lämpliga lokaler, och man har pengar. Men människor som bor i områdena och de lokala politikerna tycker visserligen att det är bra att man skall lösa problemen för de hemlösa, men de säger också att de hemlösa tyvärr inte kan bo i deras område. Så här har det varit under året då man försökt komma till rätta med problemen. Enligt det senaste jag hörde kommer lösningar att finnas. Vi hoppas att situationen skall bli bättre. Jag vill också säga till Ragnhild Pohanka att det är bra att man bygger härbärgen i flera små städer. Det behövs säkert på många ställen. Här i Stockholm är det sällan fullbelagt på härbärgena. Det finns platser för dem som behöver. Alla vi som åker tunnelbana träffar på de personer som tigger pengar. Man behöver inte betala någonting för att övernatta på ett härbärge. Man får plats där ändå. Fru talman! Jag vill göra några kommentarer till de reservationer som finns. Vänsterpartiets reservation handlar om rätten att överklaga beslut om vård. Det är en fråga som vi debatterade mycket inför beslutet om ändringar i socialtjänstlagen. Majoriteten i utskottet har inte ändrat uppfattning sedan dess. Men det är viktigt att följa utvecklingen, precis som vi sade i juni 1997. Som jag sade tidigare i mitt anförande har nämnden en skyldighet att planera vården tillsammans med missbrukarna. Det finns reservationer när det gäller vård av missbrukare från Moderaterna, Folkpartiet, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Reservationerna har olika infallsvinklar. I Moderaternas reservation vill man tydligen satsa mer på tidiga insatser. Här är vi överens, men vi är inte överens om att förstärka tvånget i vården. Sverige är ett av de få länder i Europa som tillåter tvångsvård av missbrukare. Jag tror att det är viktigt att vi hanterar det här instrumentet ytterst varsamt och i stället uppmuntrar det frivilliga. Folkpartiets reservation handlar om ökad forskning. Där vill jag hänvisa till den forskning som sker vid SIS. Dessutom har Stockholms universitets styrelse, efter samråd med Socialvetenskapliga rådet, beslutat att inrätta ett särskilt centrum för socialvetenskaplig alkohol och drogforskning vid universitetet. Forskningen vid centrumet skall omfatta konsumtion, prevention och behandling. Resultatet av behandling med metadon är kanske inte alltid så positivt som framhålls i reservationen. Vi bör vara mycket restriktiva till dess att forskningen kan visa andra resultat än i dag. I reservation 7 framhålls vikten av samarbete med frivilligorganisationer. Vi är överens om att de gör mycket fina insatser för missbrukare och hemlösa i vårt samhälle. När vi gjorde ändringar i socialtjänstlagen beslutade vi också att kommunerna skall utveckla samarbetet med frivilligorganisationerna. Fru talman! Vården av missbrukare och bostäder till hemlösa är mycket viktiga frågor. Det handlar om de allra svagaste grupperna i vårt samhälle. När vi nu har fått ordning på Sveriges ekonomi och kan prioritera de områden som vi vill utveckla, t.ex. vård, omsorg och utbildning, måste de svagaste grupperna vara med i den prioriteringen. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.
Fru talman! Det skall bli en kort replik. Varför är inte härbärgena ens fulla när det finns ett antal tusen som skulle behöva vara där? Om man går dit förstår man varför. Det är så många psykiskt sjuka och grava missbrukare där. På vissa håll får de bo 11-14 personer i samma rum. Det finns faktiskt de som hellre åker med nattbussen. Jag har pratat med en del som sade: "I dag blir det nattbussen. Vi kommer kanske i morgon eftersom vi behöver duscha och göra oss i ordning, men i dag blir det nattbussen. Man sover bättre där än med 12-13 andra i samma rum." Man måste förbättra kvaliteten på härbärgena. Man skall inte anklaga dem för att de ser ut så här, men de behöver förbättras litet. Några ligger kanske och skriker hela natten i det här rummet. Det är inte så trevligt för en missbrukare, och ännu mindre för en som inte missbrukar. Kvaliteten behöver nog höjas. Människor ligger nere i avloppstrummor, men det är inte avlopp där längre. Jag har varit och besökt dem också. De finns på de mest konstiga ställen. Jag har varit ute med Frälsningsarmén flera nätter, och jag har varit ute med andra också. Mycket beror på detta. Därför vill jag säga att det inte räcker med det antal som finns, inte ens i Stockholm.
Fru talman! Det finns flera skäl till att härbärgena inte alltid är fullbelagda, bl.a. det Ragnhild Pohanka tar upp om att det inte är så hög standard på dem. Det är också beroende på vilken tid i månaden det är. När missbrukare får sin pension kan de kanske hitta andra lösningar. Ju längre från pensionsdagen det är, desto fler blir det på härbärgena. Det största problemet är ändå det som jag pekade på i mitt anförande, nämligen att man faktiskt har försökt att hitta bättre lokaler och andra lösningar, men att det är oerhört svårt att hitta lokaler. Det blir protester från de boende när det blir känt att man vill bygga ett härbärge i ett område. Sedan är det också viktigt att komma ihåg att härbärget skall vara den yttersta nödlösningen. Därifrån skall man slussas vidare till ett annat boende. I Stockholm är det tänkt att dessa 25 miljoner skall användas till ett bättre anpassat boende än det på härbärgen.
Fru talman! Jag håller med Christina Pettersson om de skäl som hon nämner. Det finns också årstidsrelaterat boende. På somrarna bor man ute. De tycker att det går ganska bra jämfört med att krypa in på härbärgena. Sedan kostar det ju faktiskt pengar på de flesta ställen, och det är ju inte alltid de har det. Nu avvisar man dem i regel inte även om de saknar pengar. Det vet jag också, men det blir ju ännu dyrare. Jag håller med om detta. Jag är medveten om en del av problemen, och det finns säkert fler. Jag vill definitivt inte lämna någon kritik till härbärgena. De har varit det enda man har haft, men jag önskar en bättre standard på dem.
Fru talman! Jag delar naturligtvis den oro för missbrukarvården och de hemlösas situation som här och på annat sätt har kommit till uttryck. Det är inte värdigt ett humanistiskt samhälle att tusentals människor med missbruksproblem eller psykiska sjukdomar skall sakna någonstans att bo på natten eller tak över huvudet. Det är inte värdigt ett humanistiskt samhälle att psykiskt sjuka människor med missbruksproblem skall leva isolerade och inlåsta bakom några dörrar utan kontakt med andra människor. Det finns mycket kvar att göra här. Samtidigt är det viktigt att påminna sig om att den bästa insatsen man kan göra mot missbruket är att göra så mycket som möjligt för att inte missbruk skall uppstå. Det handlar om de insatser vi kan göra för att förbättra samhället och skapa förutsättningar för människor att leva på ett sådant sätt att de inte behöver drabbas av missbruk. Det handlar också om att hindra att samhället fylls upp med droger och alkohol som sprids till ungdomar, framför allt illegalt. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det inte finns några patentlösningar inom missbrukarvården. Missbruket ser väldigt olika ut. Vi pratar här i dag om det missbruk som syns tydligt, om det missbruk vi alla kan se när vi går på gator och torg. Men det finns också ett missbruk som döljer sig bakom relativt välansade fasader. Det finns ett missbruk som döljer sig bakom en social situation som kan verka ganska trygg. Bakom dessa fasader finns ett stort missbruk. Mycket av den misshandel som ibland kommer i dagen har sin grund i ett missbruk i familjekretsen. Alla människor är individer. Därför kräver också missbrukarvården individuella insatser. Alla människor har sina förutsättningar. Därför krävs också att missbrukarvården anpassas till de behoven. Respekt måste gälla även människor med missbruk. Vi får aldrig göra avkall på rätten till en egen identitet. Bakom ett till synes ovärdigt sätt att leva finns alltid en mänsklig värdighet. Denna värdighet måste alltid respekteras. Det är viktig att understryka att vården av missbrukare är ett ansvar som åvilar kommunerna och socialtjänsten. Det är därför inget onaturligt att vårdformer och vårdinnehåll utvecklas litet olika i kommunerna runt omkring i landet. Att missbrukarvården alltmer har kommit har präglas av närhet och mångfald betyder ju inte att den totalt sett har blivit sämre. Av de olika undersökningar som gjorts av bl.a. Socialstyrelsen har det också framgått att så inte är fallet - trots de ekonomiska åtstramningar som kommunerna tvingats göra på senare år. Men övergången till mer av öppenvård och frivillig institutionsvård har ännu inte förmått att möta vårdbehoven hos de tyngsta och mest utsatta missbrukarna. Metoderna för och sättet att arbeta med vården av missbrukare behöver därför utvecklas och förbättras. Det ligger ett tungt ansvar på den kommunala nivån att klara den här utvecklingen och den här förbättringen. Det är precis som Ragnhild Pohanka sade här förut i kväll: Det händer saker. Det har vi kunnat konstatera i detta betänkande. Det händer saker inom missbrukarvården i positiv riktning. Det ger ändå en förhoppning om att vi i framtiden skall kunna hitta metoder och lösningar som är till gagn för de människor som drabbas av missbruket. Ytterst är det här trots allt en fråga om hur vi totalt sett kan bygga upp vårt samhälle. Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet.

Fru talman! Betänkandet TU9 innehåller bl.a. regeringens strävan att skapa en sammanhållen författningsstruktur för yrkestrafikområdet samtidigt som en harmonisering av EG:s regelverk och en modernisering av den tillämpliga lagstiftningen sker. Vi moderater ställer oss bakom dessa målsättningar. Transportnäringen är en mycket viktig kugge i det moderna samhället. Alla är vi i vår vardag beroende av att det vi kallar yrkestrafiken fungerar och av att regelverken är anpassade till dagens behov. Självklart måste också regelverken vara uppbyggda så att de är begripliga för såväl utövarna som deras kunder. Samtidigt måste alla få garantier för att konkurrens på lika villkor kan upprätthållas såväl mellan olika entreprenörer som mellan de olika trafikslagen. Det är också viktigt att vårt svenska regelverk även i fråga om yrkestrafiken är i linje med europeisk lagstiftning och att svensk transportnäring inte utsätts för konkurrensnackdelar gentemot omvärlden. Statens uppgift är enligt vår mening att övergripande ansvara för att yrkestrafiken bedrivs säkert och professionellt. Statens roll är vidare att utöva tillsyn, genomföra kontroller och utfärda tillstånd för dem som skall vara yrkesverksamma företagare och förare. Regelverket skall vara utformat som ett ramverk, och allmänt bör gälla att den offentliga sektorn inte själv skall producera tjänster, vare sig i form av utbildning eller på transportområdet. I reservation 1 tar vi upp dessa frågor. Vi påpekar just det olämpliga i att kommunala och andra offentliga förvaltningar eller bolag i dag tillåts bedriva skattesubventionerad verksamhet på en konkurrensutsatt marknad. Vi vill därför ge regeringen till känna vad som i reservationen anförs i denna fråga. Fru talman! Höga kunskapskrav bör ställas på de personer som i sina yrkesroller påtar sig ansvaret att transportera människor och gods. De traditionella yrkestrafikskolor och de branschorganisationer som i dag svarar för utbildningen av blivande chaufförer bör enligt vår mening efter ansökan och genomgången kvalitetskontroll av Vägverket kunna auktoriseras att hantera och även ansvara för slutproven. Ett genomförande av vårt förslag innebär en breddning av yrkestrafikskolornas kompetens och verksamhetsområde samtidigt som en ökad konkurrens sänker kostnadsnivån. Ansvaret för upprätthållandet av kvaliteten och den fortlöpande kontrollen av verksamheten bör även fortsättningsvis ligga på just Vägverket. De ekonomiska krav för erhållande av trafiktillstånd som i propositionen föreslås bli anpassade till aktuella EG-direktiv ställer vi moderater oss bakom. Vi poängterar dock tydligt i vår reservation 3 under mom. 4 vikten av att den uppföljning av efterlevnaden som kommer att krävas vid granskning av tillståndsinnehavare inte får baseras på en bokstavstolkning innebärande att en tillfällig ekonomisk svacka hos den aktuelle företagaren kan utgöra grund för indragning av gällande trafiktillstånd. Enligt vår bestämda mening måste en bedömning av en yrkesutövares möjlighet att visa sin ekonomiska överlevnadsförmåga alltid kombineras med en uppföljning av den vandel vederbörande företagare tidigare iakttagit i verksamheten. Den uppmjukning av texten som genomfördes vid utskottsbehandlingen går inte så långt som vi i vår motion föreslagit, men den får väl ändå ses som ett steg i den riktning som vi har föreslagit. Jag förväntar mig, fru talman, att majoritetens talesman är tydlig på den här punkten när detta kommer upp och därmed bidrar till att undanröja oklarheter om hur lagstiftningen i framtiden skall tolkas. Fru talman! Den förändring av taxesättningen i taxiverksamheten som regeringen föreslagit, och som också tillstyrkts av utskottets majoritet, är enligt vår mening mycket olycklig. Utmönstringen av den s.k. brytpunktstaxan innebär att svensk taxinäring förhindras att använda den prismall som tillämpats under mycket lång tid här i landet och som används över hela Europa och i stora delar av övriga världen. Brytpunktstaxan, som innehåller komponenterna hastighet och tid, innehåller enligt vår och hela taxibranschens mening de incitament för effektiv transport som gynnar såväl kunden som taxiföretagen. Skälet för att förbjuda denna taxa är enligt propositionen att den är svår att förklara för en kund och att priset under färd kan påverkas av den trafiksituation som råder vid just detta tillfälle. Kunden kan därför inte vid resans inledning fullständigt överblicka slutpriset. Det alternativ som enligt majoritetens förslag erbjuds är att en presumtiv kund frågar ett antal transportörer vad slutpriset blir för den aktuella transporten för att därefter slutgiltigt fastställa vem som har det lägsta priset. Detta sätt att utnyttja det nya systemet förutsätter alltid att mer än en bil står till förfogande vid varje tillfälle och att samtliga tillfrågade förare inväntar kundens besked om att priset har antagits respektive förkastats. Det är inte särskilt realistiskt enligt min mening. Ett annat scenario, fru talman, kan vara att den svårighet en chaufför känner över att inte med säkerhet kunna bedöma exakt slutpris leder till att en säkerhetsmarginal byggs in i det pris som kunden erbjuds att betala. Vi får alltså i det fallet en prisutveckling som går på tvären mot det som regeringen säger sig vilja åstadkomma. Ett tredje exempel på ett sådant scenario kan vara att taxiförare generellt undviker trafikområden där trafikstockningar kan förekomma. Resultatet i det fallet blir att utbudet av taxitjänster i främst de stora städernas mest centrala delar kraftigt försämras. Det är, framför allt ur kundens perspektiv, en mindre önskvärd utveckling. Trots de varningar som vi moderater här framför innebär det beslut som kammaren kommer att fatta i denna fråga att brytpunktstaxan förbjuds. Den får således inte längre tillämpas efter den 1 oktober i år. Detta får konsekvenser som regeringsförslagets talesman här i kammaren måste klarlägga innan vi kan gå till omröstning. Det är mycket viktigt att vi får klart för oss hur det kommer att fungera. Över hela landet och inte minst här i Stockholm finns nu gällande avtal om transporter mellan taxiföretag och såväl privata företag som kommunala och landstingskommunala upphandlare. Vid dessa upphandlingar har kravet från köparna ofta varit att just brytpunktstaxan skall ligga till grund för prissättningen. Förhandlingar mellan trafikköpare och säljare pågår just i dessa dagar på ett antal platser i landet. För alla dessa inblandade måste här i dag och nu klargöras om avtal slutna på dessa grunder äger giltighet efter det att den nya lagen träder i kraft. Eller innebär utskottsmajoritetens förslag att de inte längre får tillämpas? Bara här i Stockholm löper avtal om transporter baserade på den snart förbjudna taxan på miljardbelopp. Inte bara jag och Moderaterna utan hela taxinäringen, transportköparna och inte minst skattebetalarna som finansierar de samhällsbetalda resorna väntar på svaret. Vi förutsätter att det kommer här från talarstolen. Fru talman! I den nyligen avlämnade vårpropositionen gör regeringen ett stort nummer av att den föreslår enklare regler för främst småföretagare. Avsikten från regeringen sägs vara att den vill underlätta för befintliga näringsidkare och samtidigt skapa nya arbetsplatser. Det är ett positivt anslag, om än något senkommet. Viljan från regeringspartiet att leva upp till denna ambition avspeglar sig väl i hur man hanterar frågorna kring biluthyrningsverksamheten. I propositionen säger regeringen att branschen fungerar helt tillfredsställande. Men trots detta vidhåller man det omfattande och uppenbarligen helt onödiga regelverket för just denna näringsgren. Om regeringsföreträdarna vill ha någon trovärdighet kring den påstådda viljan till förenklingar på småföretagarområdet så finns det här en bra möjlighet att konkret visa prov på detta. Slutligen, fru talman, vill jag kommentera frågan om internordisk taxitrafik. I den allmänna internationaliseringen av vår vardag lyckas vi inte alltid lösa de mest näraliggande problemen. När det gäller möjligheten att över de nordiska gränserna åka med inhemska taxifordon finns det åtskilliga hinder för att genomföra detta. Det går i dag inte för en svensk resenär att till en norsk flygplats förbeställa sin vanliga svenska taxiåkare för att bli hemkörd. Samma sak gäller över finska och danska gränser. Öresundsbron går mot sitt färdigställande, och i det sammanhanget känns det närmast pinsamt när taxibranschens företrädare påpekar att denna fråga trots flera påstötningar till regeringen ännu inte har fått någon lösning. I utskottsskrivningen framgår det att regeringen känner till frågan. Men när går den till handling? Ett bra tillfälle för besked i denna fråga borde vara när den socialdemokratiske talesmannen redogör för majoritetens ställningstagande i denna fråga. I vår reservation nr 13 tar vi upp just detta område och yrkar på ett tillkännagivande till regeringen. Utskottsmajoriteten har dock avvisat detta förslag och har därmed självklart ansvaret för att frågan får en snar lösning. Fru talman! Vi står naturligtvis bakom alla våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall endast till reservation nr 1 i trafikutskottets betänkande 9.

Fru talman! I propositionen föreslås alltså en ny yrkestrafiklag och en ny lag om biluthyrning samt vissa följdändringar i nu gällande lagar. Till grund för denna proposition och för det betänkande som vi i dag debatterar ligger också den utredning som 1995 års yrkestrafikutredning överlämnade till regeringen för snart två år sedan, i maj 1996. Syftet med alltihop är, som Lars Björkman påpekade, att få en sammanhållen författningsstruktur för yrkestrafiken. Förslagen är också ett resultat av en allmän översyn och modernisering samt anpassning, eller harmonisering som det heter med ett mer diplomatiskt språkbruk, till En viktig förändring jämfört med tidigare är att kraven på tillräckliga ekonomiska resurser för att driva yrkesmässig trafik höjs väsentligt. Bakgrunden till förslaget i propositionen är att den yrkesmässiga trafiken under lång tid varit mycket regelstyrd. Under 70 och 80-talen skedde en avreglering. Den började inom godstrafiken, men fortsatte sedan med persontrafiken under 80-talet. För att en avreglering skall kunna genomföras på ett bra sätt är det viktigt att kraven på trafikutövarnas personliga och ekonomiska lämplighet är noggrant övervägda. På den punkten har vi från Centerpartiets sida synpunkter, vilket framgår av reservationen i betänkandet. Fru talman! Jag går nu in på några av de förslag där vi från Centerpartiet har en annan uppfattning än utskottsmajoriteten. Och jag vill redan här yrka bifall till reservation 4 om de ekonomiska kraven och reservation 8 om taxiförarlegitimation. Vi står också bakom reservation 11 om beställningscentraler, 13 om internordisk taxitrafik och 15 om tidpunkt för ikraftträdande, men jag yrkar för tids vinnande inte bifall till dem här och nu. Regeringen och utskottets majoritet förordar starkt höjda kapitalkrav även för taxiverksamhet, trots att denna verksamhet inte omfattas av EU-direktiv och att man därmed inte är tvingad att ändra på den. Man gör detta trots att man medger att det kan ha negativa effekter från etableringssynpunkt och därmed för konkurrenstrycket i branschen. Det vore intressant att litet grand få argumentationen utvecklad kring varför man tycker att det är nödvändigt att höja kapitalkraven också på taxiverksamheten. Från Centerpartiets sida delar vi inte regeringens uppfattning i denna fråga. Vi tycker att det saknas tillräcklig grund för de långtgående krav som regeringen och utskottet ställer och förordar följaktligen avslag på detta förslag. Jag skall därefter säga något om trafiktillstånd och det s.k. vandelskravet, där vi tycker att det fanns en del oklarheter i regeringens förslag. Vid ansökan om tillstånd till yrkesmässig trafik eller vid frågan om återkallelse av tillstånd anför regeringen att man skall bedöma sökandens respektive tillståndshavarens lämplighet. Då skall man beakta att den sökande tillståndshavaren uppfyller kravet på gott anseende, s.k. vandel. Prövningen omfattar den personliga lämpligheten som tillståndshavare och om personen i fråga kan förväntas följa de regler som gäller för näringen. Vidare anför regeringen att misstanke om begånget brott skall kunna utgöra grund för avslag på en ansökan. Prövningsmyndigheten bör enligt regeringen, när misstanke om att brott begåtts, kunna åberopa detta förhållande som grund för avslag på en ansökan. Vid återkallelse av ett tillstånd eller en legitimation bör det däremot krävas ett lagakraftbundet avgörande i skuldfrågan som grund för återkallelse. Från Centerpartiets sida anser vi att denna ordning är principiellt betänklig. Rättssäkerhetsskäl talar för att det inte skall vara en skillnad mellan erhållande av tillstånd, legitimation, och återkallelse. Centerpartiet anser således att det i båda fallen bör vara samma grunder för bedömningen. Enligt vår mening bör det även vid ansökan om tillstånd, legitimation, vara ett lagakraftvunnet avgörande som grund för avslag. I denna del tycker vi att utskottets majoritet har skrivningar som tillgodoser våra synpunkter, och jag skall citera ur utskottsbetänkandet på s. 13, där utskottet skriver följande: "En prövningsmyndighet kan givetvis inte grunda ett beslut på obestyrkta uppgifter. Lika självklart är att ett beslut om avslag på en ansökan kan överklagas. Vad utskottet nu anfört synes utskottet ägnat att i huvudsak tillgodose syftet med motion 1997/98:T10 Därmed tycker vi att denna fråga är avklarad och uttolkad, och därför har vi inte någon avvikande mening i denna del. När det gäller taxiförarlegitimationen vill jag säga följande. Centerpartiet har inget att erinra mot att taxiförarlegitimation är en separat handling skild från körkortet. Kraven för erhållande av legitimation - behörighet samt övriga delar avseende medicinska krav och frågor om yrkeskunnande och laglydnad för bedömning av lämplighet som taxiförare - anser vi vara tillräckliga. Vi anser dock inte att det finns tillräckligt starka skäl att utöver detta även föreslå en åldersgräns på 21 år. Det förslag där man kräver att sökanden skall ha fyllt 21 år för att kunna erhålla legitimation tycker vi alltså skall avslås. För många i den åldern, t.ex. för högskolestuderande, är möjligheten att köra taxi ett sätt att dryga ut studielånen. Därför tycker jag att det är ganska dumt av samhället att höja åldern på det omotiverade sätt som regeringen föreslår. Också frågan om obligatorisk anslutning till beställningscentral vill jag helt kort beröra. Regeringen anför att en utredning bör tillsättas med uppgift att utreda förutsättningarna för och effekterna av att införa krav på obligatorisk anslutning till en beställningscentral eller annat gemensamt organ. Regeringen tycks mena att detta är ett sätt att, som man säger, komma till rätta med missförhållanden inom taxibranschen, främst i storstadsområdena. Vi i Centerpartiet anser inte att ett sådant generellt krav behöver införas. Vi tycker att riksdagen redan nu bör uttala och ge regeringen till känna sin principiella uppfattning om att obligatorisk anslutning till beställningscentral inte är aktuellt. Fru talman! Med detta har jag något berört en del av huvudfrågorna i detta betänkande.

Fru talman! Det är ett omfattande lagverk som vi nu skall diskutera. Yrkestrafiklagstiftningen moderniseras genom regeringens förslag. Det är ett bra förslag. I huvudsak är vi nöjda med regeringens förslag och anser att man har lyckats bra. Det är dock vår uppgift som opposition att lyfta fram några punkter där det finns brister. Propositionen har faktiskt blivit försenad en del. Det var planerat att den skulle komma i höstas. Näringslivet tar skada av sådan här osäkerhet. Ursprungligen hade man tänkt sig ett ikraftträdande till den 1 juli 1998. Efter beslutet behövs det ju en hel del arbete - myndighetsföreskrifter. Näringsidkarna behöver också få tid på sig för att få ut information och även för att kanske vidta vissa tekniska åtgärder. Därför skall man inte hetsa på med ett införande väldigt snabbt efter ett beslut. Jag tror att vi här i riksdagen allmänt sett är rätt dåliga på att ge tillräcklig tid till ikraftträdande. Av den anledningen har vi i det här fallet föreslagit att ikraftträdandet borde ske den 1 Det är synd att hasta på när man nu får en bra lag. Den skulle ju kunna råka i dåligt rykte bara för att den införs så hastigt och informationen inte når ut osv. Riksdagen tar faktiskt ett tungt ansvar på sig. Jag vore tacksam för kommentarer på denna punkt från majoritetsföreträdaren. Detta finns närmare beskrivet i reservation 15. Sedan vill jag kommentera frågan om de ekonomiska kapitalkraven. Majoriteten för nu in i lagtexten ett visst belopp. Vi i Folkpartiet anser att det som bör gälla är EU:s minimikrav. Vi vet ju att EU håller på att genomföra en ändring av de här kraven. Det handlar om en avsevärd höjning av beloppen, vilket vi tycker är bra. Vi tycker dock att man skall fortsätta med att ange beloppet i en förordning, inte i lagen. Då behöver vi nämligen inte göra en lagändring när beloppet ändras inom EU. Detta finns beskrivet i reservation 5. Även taxefrågorna vill jag kommentera. I propositionen föreslås att brytpunktstaxan skall tas bort, att den skall förbjudas. Detta regeringens förslag är bra. Det är bra för konkurrensen och därmed för konsumenten. Systemet blir enklare, och priset kan därmed beräknas på ett enklare sätt. Därför stöder vi regeringens förslag på den punkten. Jag vill också säga något om beställningscentralerna. Det finns de som förordar att ett tvång skall införas för taxiförare att tillhöra en beställningscentral. Vi liberaler tycker att det vore dumt att införa ett sådant tvång. Det är så uppenbart att riksdagen redan nu skulle kunna uttala sin principiella inställning i den frågan. Detta beskrivs i reservation 11. Fru talman! Folkpartiets inställning i ärendet framgår i detalj av de reservationer som vi har skrivit under. För att spara kammarens tid denna sena timme nöjer jag mig med de kommentarer som jag här har gjort. Jag behöver inte heller yrka bifall till våra reservationer.

Fru talman! Som flera talare här varit inne på när det gäller de kapitalkrav som kommit från regeringen och som utskottet ställt sig bakom - 100 000 kr för första fordonet och 50 000 kr för resterande fordon - har vi i utskottet justerat detta. Jag hoppas - även Lars Björkman var inne på detta - att det räcker att utskottet säger att de här villkoren inte behöver uppfyllas vid varje enskild prövning, utan att man skall se till helheten. Jag hoppas verkligen, som sagt, att det räcker, för då skulle det här faktiskt kunna vara någonting bra. Det är ju mycket som kan hända med ett fordon, t.ex. ett motorhaveri. Det är klart att man skall ta av sitt eget kapital och inte behöva låna upp pengar. Då kan inte myndigheterna, i varje fall som jag ser saken, gå ut och kräva tillbaka tillståndet. Om det är på det viset tycker jag att det är bra. Till betänkande TU9 har vi i Vänsterpartiet fogat en reservation. Jag skall kort återge funderingar kring det yrkande om avslag på nämnda reservation som jag faktiskt tycker är ganska roligt. Vi vill ha tidsbegränsade tillstånd. Tillstånden skall inte gälla för evigt. Vi lever ju i ett samhälle där det sker stora förändringar. Mycket kan alltså hända. Därför borde man kunna undersöka om inte detta med en tidsbegränsning av tillstånden kunde vara något. Avslaget gäller att en tidsbegränsning skulle medföra en onödig byråkrati. Detta betonar regeringen. Om det kan man läsa på s. 14 i utskottsbetänkandet. Jag undrar om Claes-Göran Brandin delar uppfattningen när det gäller den problematiken, nämligen att det skulle bli en onödig byråkrati. Såvitt jag förstått i utskottet har vi inte varit rädda för byråkrati. Vi gör ju olika byråkratiska tillsättningar. Det kan gälla jämställdhet eller att två tre olika kontrollerar järnvägstrafiken osv. Sådant skulle ju aldrig komma till stånd om vi var rädda för onödig byråkrati. Därför undrar jag om Claes-Göran Brandin verkligen delar uppfattningen att tidsbegränsade tillstånd skulle medföra en stor byråkrati. Av talarlistan framgår att Claes-Göran Brandin har 15 minuter till sitt förfogande. Således borde jag kunna få ett svar. Men kanske tänker han försöka testa sitt förstamajtal på oss ledamöter i kammaren. Då räcker måhända tiden inte till. Med detta, fru talman, står jag givetvis bakom reservation 6 men för att vinna tid åt kammaren yrkar jag inte bifall till reservationen i fråga.
Fru talman! Inte heller jag vill göra talmannen besviken när det gäller att uppehålla kammaren. Jag skall alltså försöka skynda mig. Jag tror att jag hörde fel när jag hörde Karl-Erik Persson nämna jämställdheten. I samma andetag nämnde han den onödiga byråkratin. Jag måste, som sagt, ha hört fel; det är jag säker på. Jag vill först och främst säga att det är positivt att man nu övergett den förföljarmentalitet mot framför allt taxibranschen som präglat många av de politiska diskussioner som vi haft i kölvattnet av avregleringen. Det har varit en hetsig debatt om huruvida taxibranschen består av seriösa företagare eller inte. Jag tycker att det här betänkandet andas en vilja till samförstånd och en vilja till att utveckla branschen som sådan. Det ser vi som positivt. Vi har också försökt ta upp den oro som vi hört uttryckas från enskilda individer inom branschen vad gäller arbetsvillkoren för de enskilda förarna. Det har bekymrat oss i stor utsträckning. Det gäller bl.a. långa körtider och väldigt betungande ekonomiska åtaganden i samband med eget åkeri. Vi är väl medvetna om att den här bilden ser väldigt olika ut i tätort och i glesbygd. De här funderingarna och hänsynen kommer till uttryck i reservation 7 till betänkandet som jag härmed yrkar bifall till. Branschen skall inte bara utvecklas så att det blir miljövänligare trafik, effektivare, säkrare och billigare trafik utan den måste även bestå av individer som mår bra av att verka inom branschen som enskilda aktörer. Den måste också utvecklas på så sätt att kunderna känner en absolut trygghet när de använder taxitjänster. Taxitrafik är enligt Miljöpartiet de gröna ett gott komplement till den kollektivtrafik som finns i tätort och glesbygd. Vi ser därför med väldigt positiva ögon på näringen som sådan. Lars Björkman undrade om de höjda ekonomiska kraven verkligen är i enlighet med det som utskottet anfört, dvs. att man inte kommer att ha en bokstavstillämpning när det gäller den enskilde tillståndsinnehavaren. Som delaktig i majoritetsbeslutet i det här avseendet vill jag hänvisa till det särskilda yttrande som jag i egenskap som Miljöpartiets representant har fogat till betänkandet och där jag verkligen understryker att det måste vara en historisk prövning, dvs. att man måste ta hänsyn till tillståndsinnehavarens vandel i övrigt i sin verksamhet. Det här är någonting som Miljöpartiet kommer att följa upp och se till att det verkligen blir på det här sättet. Syftet med de ökade kapitalkraven är inte att ställa till problem för de förare eller de tillståndsinnehavare som sköter sig utan att försöka att undanröja de oseriösa personer som finns inom branschen. I fråga om utfärdande av tillstånd fick vi under behandlingen höra det påståendet att vi ville gå väldigt långt tillbaka när det gäller avregleringen därför att vi menade att det var nödvändigt att vid vissa tillfällen kräva ett tillfälligt stopp. Jag vill understryka att vi inte har förordat en direkt återreglering av taxinäringen. Det kommer inte till uttryck i någon av Miljöpartiets motioner. Det vi däremot har sagt är att det kan vara aktuellt att åtminstone ha den undantagsmöjligheten att länsstyrelsen i vissa sammanhang hos regeringen kan begära att utfärda ett tillfälligt stopp för nya tillstånd i de fall där branschen är tydligt överhettad och där marknaden inte längre fungerar på ett vettigt sätt för dem som skall försöka livnära sig inom näringen. Jag vill slutligen när det gäller återkallelse och utfärdande av tillstånd bara kommentera det Centerpartiets representant sade om diskrepans mellan misstanke om brott och ett lagakraftvunnet beslut i domstol om man har blivit fälld. Jag tycker att det är oerhört viktigt att vi faktiskt kan ha möjligheten att vänta med att utfärda ett tillstånd när det finns misstanke om brott som kan vara så pass allvarligt att det kan drabba tredje person. Med de skrivningar som utskottet har gjort tycker jag att man har varit så tydlig att det inte finns någon rättssäkerhetsrisk för enskilda sökande.

Fru talman! Det har gått nästan exakt nio år sedan yrkestrafiklagen trädde i kraft. Under de här åren har bl.a. taxitrafiken avreglerats och Sverige gått med i Europeiska unionen. För att införliva EU:s regelverk i svensk lagstiftning och anpassa reglerna efter förändringar i omvärlden har yrkestrafiklagstiftningen under åren skrivits om litet här och där. Nu har vi kommit fram till ett läge då yrkestrafiklagstiftningen måste reformeras och moderniseras. Det måste skapas en sammanhållen yrkestrafiklagstiftning. Detta är det ena av regeringens två syften med propositionen. Det andra syftet är att sätta in åtgärder mot de stora problemen inom taxibranschen. Jag kommer därför att först tala om de förslag som gäller yrkestrafiklagstiftningen i allmänhet för att sedan gå över till åtgärderna mot problemen inom taxinäringen. För att reformera och skapa en sammanhållen yrkestrafiklagstiftning har regeringen föreslagit att de allmänna bestämmelserna om trafiktillstånd skall preciseras och förtydligas, att kravet på yrkeskunnande flyttas från yrkestrafikförordningen till yrkestrafiklagen och att reglerna om taxibehörighet flyttas från körkortslagen till yrkestrafiklagstiftningen. Bestämmelserna om trafiktillstånd utökas så att det hos alla juridiska personer som bedriver yrkesmässig trafik, inklusive offentliga organ, skall finnas en eller flera som är trafikansvariga. Detta innebär inte att ett företag som ägs av staten, en kommun eller ett landsting och som kör yrkesmässig trafik får någon annan eller större rätt att bedriva yrkesmässig trafik än de har i dag. Syftet är i stället att göra det möjligt att pröva lämpligheten hos den som har det faktiska ansvaret för bedrivandet av trafiken. De allmänna bestämmelserna om trafiktillstånd förtydligas genom att den trafikansvariges ansvarsområde preciseras och skrivs in i författningstexten. Preciseringen innebär att den trafikansvarige skall ha ett särskilt ansvar för att verksamheten, och inte bara själva trafiken, utövas enligt gällande regler, enligt god branschsed och på ett trafiksäkert sätt. I dag finns reglerna om taxibehörighet i körkortslagen. Redan när den särskilda förarlegitimationen för taxi infördes uppmärksammades nackdelarna med dubbla behörighetskrav. De krav som på olika sätt ställs på taxichaufförerna bör naturligtvis samlas i en och samma lagstiftning. Reglerna om taxibehörighet är en naturlig del av yrkestrafiklagstiftningen och bör därför flyttas över till yrkestrafiklagen. För att få starta en yrkestrafikverksamhet och för att få köpa in och använda fler fordon måste man i dag förfoga över kapital och reserver om minst 30 000 kr per fordon eller 1 500 kr per sittplats i fordon som används i persontrafik eller 1 500 kr per ton av högsta tillåtna vikt. Detta krav återspeglar inte de ekonomiska förhållandena inom dagens yrkestrafik. Dessutom förväntas EU höja sina minimikrav till ecu för varje ytterligare fordon. Därför bör kravet i framtiden vara 100 000 kr för ett fordon och 50 000 Tanken bakom EU:s ekonomiska krav på yrkestrafiken är att näringsidkare i de olika länderna skall behandlas lika. Dessutom ger de ekonomiska kraven tillståndsmyndigheterna ett verktyg i kontrollen av den sökandes ekonomiska möjligheter att bedriva yrkestrafikverksamhet. För den som planerar att driva ett yrkestrafikföretag innebär kraven att han eller hon redan innan verksamheten startas får en överblick över sina förutsättningar att driva företaget. Jag kan lugna dem som oroar sig för att man vid varje tillfälle skall kunna visa upp dessa 100 000 kr. Trafikutskottet har skrivit i betänkandet att utskottet vill understryka att kravet på ekonomiska resurser inte bör innebära att kravet måste vara uppfyllt i varje enskilt ögonblick. Det står vi bakom, och det lägger vi också stor vikt vid. De stora problemen drabbade taxinäringen efter avregleringen 1990. Tanken med avregleringen var att det skulle komma fler taxibilar på våra gator och att konkurrensen skulle stärkas och priserna därigenom pressas. Det blev fler taxibilar på våra gator. Vi gick från "Taxi, var god dröj!" till långa rader av taxibilar framför restauranger, flygplatser och hotell. Någon priskonkurrens uppstod däremot aldrig. I stället växte problemen och människor som inte borde arbeta inom branschen sökte sig dit. Skattebrotten och annan ekonomisk brottslighet ökade. Taxinäringen fick dåligt rykte, och många människor blev rädda för att åka taxi. Efter avregleringen följde tre år med borgerlig regering. De borgerliga regeringsåren betecknades av handfallenhet och senfärdighet inför de stora problemen. Några skärpta regler behövdes inte, bara en ökad tillsyn. De borgerliga partiernas handfallenhet får vi leva med än i dag. En stor del av förklaringen till problemen inom taxibranschen ligger i att kundkretsen är anonym, att betalningen ofta sker kontant och att branschen domineras av många små företag. Det gör det enkelt att fuska med intäkterna, samtidigt som risken att bli upptäckt är liten. Därför krävs det stora resurser för spaning och kontroll för att komma åt fusket. Därför är det inte heller realistiskt att tro att man kan lösa problemen genom att bara öka tillsynen och kontrollen. Konsumentens position måste stärkas. För att minska utrymmet för oseriösa chaufförer att ta ut ockerpriser föreslår regeringen att kraven på prisinformation skärps. I dag krävs det bara att information skall finnas. Enligt regeringens förslag skall informationen dessutom gå att förstå. Brytpunktstaxan, som många taxibolag använder i dag, har gjort det omöjligt att räkna ut priset. Brytpunktstaxan innebär att taxametern hela tiden räknar ut pris per körd sträcka eller pris per körd tidsenhet för att räkna upp priset för kunden med det som i varje ögonblick ger den snabbaste ökningen. För att det skall bli enklare att beräkna priset för resan innan man kliver in i bilen bör brytpunktstaxan förbjudas. Detta kommer att leda till att taxibolagen tvingas att konkurrera med priset, vilket i sin tur kommer att leda till billigare resor för taxiresenärerna. Brytpunktstaxan är en gammal rest av den reglerade taximarknaden. Det är konstigt att moderaterna, som av ideologiska skäl brukar vilja avreglera till varje pris, här slår vakt om en del av det gamla regleringssystemet - ett system som gör det fullständigt omöjligt att beräkna kostnaden innan man sätter sig i taxibilen, liksom det gör det helt omöjligt att kontrollera att det pris som man skall betala är korrekt. Förhållandena för taxitrafiken är olika i olika delar av landet. En taxiåkare i glesbygden har många resor som betalas av samhället, medan en taxichaufför i storstäderna har många resor till och från stora flygplatser och järnvägsstationer. Det innebär att en taxiåkare i de större städerna ofta får kontant betalning och att anonymiteten gentemot kunderna är större än i glesbygden. De olika förhållandena i landet gör att länsstyrelserna med sin lokala förankring och goda lokalkännedom bör få möjlighet att meddela regionala föreskrifter om prisinformation, märkning av fordon och lokalkännedom. För att inte konkurrensen skall snedvridas bör de regionala föreskrifterna gälla för trafiken i länet och inte bara för dem som har fått sitt tillstånd i det aktuella länet. För att underlätta tillsynen samlas samtliga frågor om taxiförarlegitimation och yrkestrafiktillstånd hos länsstyrelsen i förarens hemlän. Redan i dag är bestämmelserna för körkort, förarlegitimation och trafiktillstånd samlade hos länsstyrelsen i hemlänet. För att upptäcka om ett trafikföretag missköter sin ekonomi skall sambearbetningen mellan olika register utökas. När kraven på dem som vill bedriva yrkesmässig trafik skärps ökar risken att alltfler struntar i att ansöka om tillstånd för yrkestrafik. För att undvika detta skärps straffet för olaga yrkesmässig trafik till fängelse i högst ett år. I dag kan en person som kör taxi och över huvud taget inte har någon taxiförarlegitimation inte straffas. Regeringen föreslår därför att detta skall kunna leda till upp till sex månaders fängelse. Många av problemen skulle kunna lösas om det infördes krav på obligatorisk anslutning till beställningscentral. Tillsynen och kontrollen skulle underlättas. Det skulle bli möjligt att komma i kontakt med taxiföretaget eller den enskilde föraren efter färden. Taxibranschen har fortfarande, nästan åtta år efter avregleringen, stora problem med skattefusk, svartjobb, illojal konkurrens och ockerpriser. Konsumentens ställning måste stärkas. Regler och straff måste skärpas, och tillsyn och kontroll måste samordnas och stärkas. Det betyder inte att vi skall gå tillbaka till "Taxi, var god dröj! ", utan det innebär att åtgärder skall sättas in så att taxinäringen kan stärkas och utvecklas. Fru talman! Med detta vill jag yrka bifall till trafikutskottets hemställan samt avslag på övriga motioner och samtliga reservationer.
Fru talman! Låt mig inleda positivt och säga att det var bra att Claes-Göran Brandin underströk vikten av en generös tolkning när vi så småningom hamnar i situationen att vi skall pröva de ekonomiska kraven för taxiägare och andra verksamma inom yrkestrafiken. Vi är överens om att det behövs en generös tolkning för att vi inte skall hamna i idiotsituationer. Sedan besannades i någon mån farhågan att Brandin hade en förövning till förstamajtalet när han talade om den borgerliga regeringens kraftlöshet när det gällde att ta itu med problemen i taxinäringen. Fyra år efter det att den socialdemokratiska regeringen tillträdde är det fortfarande den borgerliga regeringens ansvar att det finns problem i landet, påstod han. Vi känner igen argumentationen, Brandin, men det hade kanske funnits anledning att något tidigare ta itu med dessa frågor, om man nu hade haft lösningarna på dem. Jag tror inte att förslaget om borttagandet av den nu gällande brytpunktstaxan är så genialt att det kommer att rätta till alla problem när det gäller prissättningen. Det är ju inte brytpunktstaxan som har förorsakat att vissa åkeriföretag eller enskilda förare tar till hutlösa priser för att t.ex. transportera turister från Arlanda till centrala Stockholm. Det är tvärtom de fastpriser som man erbjuder som inte harmonierar med den verkliga kostnaden. Jag tror att Brandin får gå hem och läsa på den läxan, för den har han inte lärt sig. Fru talman! I mitt inlägg berörde jag två ämnesområden. Det ena handlade om tillämpning av brytpunktstaxan i gällande avtal. Jag förutsätter att Brandin använder något av sin repliktid för att besvara min fråga som många människor förväntar sig att få ett svar på: Gäller brytpunktstaxan vid ingångna avtal som nu löper? Måste de omförhandlas, eller vilken situation befinner vi oss i?
Fru talman! Förstamajtal eller icke förstamajtal, men jag tycker att jag bara har förklarat den ståndpunkt som vi socialdemokrater har när det gäller detta. Under den borgerliga regeringen gjorde inte moderaterna någonting för att få bukt med de problem som fanns inom taxi. Det är bara att konstatera. Vi genomförde avregleringen, och meningen var ju att länsstyrelserna skulle få större befogenheter för att klara av detta, men det lyckades man inte med. Det var det som den borgerliga regeringen under den här perioden hade möjlighet att göra, att informera länsstyrelserna eller att stifta lagar. Jag tänker inte gå in i någon diskussion om brytpunktstaxan. Vi vill ta bort brytpunktstaxan i det här förslaget. Jag kan inte sätta mig in i på vilka grunder som taxinäringen har träffat sina avtal. Vårt ställningstagande har varit känt, och jag hoppas innerligt väl att man också ser till att man har haft någon typ av klausul i de nytecknade avtalen. Jag ger mig inte in i den diskussionen.
Fru talman! Förvisso har det funnits en viss tid för handläggning av den här frågan. Hade det ändå inte, Claes-Göran Brandin, varit mer rimligt att regeringen och dess transportkompani här i riksdagen hade tänkt till i frågan än att låta branschen lösa problemen? Då hade man kunnat förutse att detta kunde bli ett problem i stället för att avfärda frågan med att säga att man inte tänker ge sig in på ett svar på den. Ni är skyldiga att ge ett svar till alla de människor i den här branschen som arbetar seriöst och lägger ned hela sin själ i den här frågan. De måste ha ett svar på frågan om brytpunktstaxan gäller ingångna avtal? Måste de förhandlas om, eller var står ni i den frågan? Frågorna går inte att avfärda med att Brandin inte tänker ta ställning och att taxinäringen har haft gott om tid. Regeringen har haft ännu mer tid. Låt mig ägna bara några sekunder åt den sista frågan som jag berörde, nämligen frågeställningarna kring den internordiska taxitrafiken. När frågan var uppe i utskottet avfärdades vår motion med att regeringen handlägger frågan. Min mycket enkla och anspråkslösa fråga till Claes-Göran Brandin är nu: Var står ni i den frågan? Ligger det en lösning inom en rimlig tid framöver? Eller skjuter man på detta inte bara över första maj utan kanske t.o.m. över valet för att ta itu med frågorna om man eventuellt får förtroendet igen? Det är ett otillständigt sätt att skjuta frågorna framför sig när man inte har ett enda tecken till svar på hur man tänker sig lösningarna framöver.
Fru talman! Det förs diskussioner om samverkan med motsvarande organ i Danmark och Norge. Frågan har också uppmärksammats av Nordiska rådet. Jag har samma inställning som Lars Björkman, att vi måste kunna lösa problemet i samma veva som bron till Köpenhamn och den nya flygplatsen i Gardemoen invigs. Flygplatsen kommer naturligtvis att utnyttjas av en hel del människor som bor i närheten av den på den svenska sidan. Det görs stora ansträngningar för att man skall kunna lösa de här delarna. Här har vi ingen annan ambition än vad Björkman har. Vi hoppas att vi kommer till en snabb lösning.
Fru talman! Jag måste fråga Claes-Göran Brandin om utskottets majoritet verkligen har satt sig in i hur mycket arbete som behöver göras av myndigheter och branschföreträdare innan de nya lagarna träder i kraft. 1998 bjuder man på sommarmånaderna juli, augusti och september. Det är inga bra månader för arbete i Sverige. Regeringen kortar i praktiken ned förberedelsetiden. Näringslivet tar onödig skada, och det kan jag bara beklaga. Anser Claes-Göran Brandin att riksdagen tar sitt ansvar genom att korta ned förberedelsetiden på detta sätt?
Fru talman! Ja, det anser jag att vi gör. I och för sig kan jag hålla med om att tiden är ganska knapp, men jag tror säkert att man kommer att klara av det hela under den korta tid man har på sig. Det har ganska länge varit känt att vår avsikt är att lagen skall gälla från den 1 oktober.

Fru talman! Detta betänkande gäller vissa elmarknadsfrågor. Det är ett tunt betänkande som man skulle kunna tro inte har så särskilt stor betydelse. Men faktum är att bakom rubriken kan man hitta väldigt viktiga principfrågor när det gäller hur vi skall klara energifrågorna i framtiden. I reservation 1, som handlar om att motivera små och medelstora elkonsumenter att spara el, är man ute efter att på ett bättre sätt än i dag se till att vanliga hushåll kan delta i elmarknadsreformen. Den pågående diskussionen om schablonmätning och att vanliga hushåll inte skall behöva ha mätare för timvis mätning handlar egentligen om samma sak. Jag anser att man mycket väl kan sätta i fråga nödvändigheten av timvis mätning. Kravet på särskild mätare till en kostnad av 2 500 kr omöjliggör naturligtvis att små och medelstora elkunder blir motiverade att delta i elhandeln. Men även om man löser problemet med mätare, antingen genom schablonmätning eller genom att nätbolaget förser alla kunder med gratis mätare, kvarstår naturligtvis frågan hur det kan bli intressant för det vanliga hushållet att aktivt delta i elsparandet, att bli eleffektiv. I reservation 1 föreslås att man utreder möjligheten att minska eller slopa den fasta avgiften och att i stället höja den rörliga eltariffen. Detta skulle skapa intresse också för de många små elkunderna. Det skulle minska elanvändningen och därmed deras elkostnader. Den gamla principen om både en fast och en rörlig del blir alltmer föråldrad. Jag inser mycket väl att det kan vara svårt att ta sig ur dessa system. Detta gäller el, men det gäller också vatten samt faktiskt också drivmedel som bensin och diesel, där fordonsskatten kan anses utgöra den fasta delen. Den prioriterade uppgiften nu, fru talman, är att minska användningen av el och fossila drivmedel. Statliga och andra intäkter får inte helt bestämma olika taxekonstruktioner. Principen att hålla strikt boskillnad mellan nätbolag och produktions och säljbolag kan upprätthållas även om den fasta avgiften minskas eller slopas. Fru talman! Den fasta elavgiften motverkar faktiskt den energipolitik som riksdagen har antagit. Därför vill jag yrka bifall till reservation nr 1.

Fru talman! Den elmarknadsreform som denna kammare beslutade om i oktober 1995 var bra och viktig. Tanken med reformen var att ge konsumenterna en starkare ställning genom att upphandla el i konkurrens. Utvecklingen har följts med stort intresse från konsumenter, medier och elföretag. När beslutet fattades underströk utskottet vikten av en skärpning, uppföljning och övervakning av elmarknadens utveckling. NUTEK fick då uppdraget, och nu är det Energimyndigheten som har sitt ansvar. Elmarknaden har varit föremål för årliga uppföljningar efter detta. Vi har sett att elbolagen övergick från att bara vara leverantörer som sände räkningar några gånger per år till att bli serviceföretag som månar litet mer om sina kunder. Detta är naturligtvis bra för konsumenterna. Det finns två reservationer fogade till betänkandet, som jag vill något kommentera. Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill, precis som redovisats här tidigare, ha en ändring i systemet för elmätning som gör att det skulle vara intressant även för vanliga hushåll att spara el. Jag vill peka på att det alltid är intressant för både hushåll och företag att spara el. Vänsterpartiet vill att den rörliga avgiften ökar på den fasta nätkostnadens bekostnad. Elpriset består som vi alla vet av tre delar: den rörliga kostnaden, nätkostnaden och skatt. Man kan säga att de är ungefär jämnstora. Före elmarknadsreformen kunde man inte se detta, utan det var först när särredovisningen infördes som det stod klart för konsumenten. 2000. Detta är ett beslut som har legat fast och som vi alla har varit medvetna om sedan dess att elmarknadsreformen antogs. Eva Goës verkade vara väldigt förvånad över detta, men jag vill peka på att det har funnits med i tidigare betänkanden. Inför de nya koncessionerna skall de nuvarande utvärderas. Denna översyn kommer att påbörjas inom kort. Frågan diskuterades också förra våren, och vi visste redan då att frågan om en översyn av leveranskoncessionssystemet skulle komma upp till behandling. Vi vet också, och det pekas på detta i utskottsbetänkandet, att länsstyrelserna har fått uppdraget att ta fram lämpliga områden för ytterligare vindkraft. Det intressanta är att väldigt många remissinstanser är positiva. Därför tror vi också att vindkraften kommer att vara en del i det nya systemet. Vi kan också se detta i samband med de leveranskoncessionsförhandlingar som kommer att börja gälla efter år 2000. Med detta yrkar jag bifall till näringsutskottets hemställan i betänkandet och avslag på de två reservationerna.
Fru talman! Birgitta Johansson försvarar det nuvarande systemet med fasta och rörliga eltariffer. Det förstår jag, och det respekterar jag naturligtvis. Men om nu inte förändringen kan komma direkt vill jag ändå ställa en fråga till Birgitta Johansson. Har hon inte en viss förståelse för, och tycker hon dessutom inte själv, att vi skall ha ett system som gör det intressant för så många som möjligt i landet att verkligen vara med på att minska sin elanvändning? Det är väl alldeles självklart att med det nuvarande systemet kommer det knappast, oavsett hur vi vänder och vrider oss, att vara särskilt intressant för de flesta småkunder att spara el. Är vi överens om den principen kan det innebära att vi framdeles kommer framåt i frågan.
Fru talman! Lennart Beijer tar upp en viktig fråga. Självfallet tycker jag, och även det socialdemokratiska partiet, att det är viktigt att det sparas el. Tittar vi på ellagstiftningen ser vi att tarifferna för nätverksamhet skall vara skäliga och utformade på sakliga grunder. Med saklig grund menas att det hela skall vara objektivt och icke diskriminerade. Skälighetsprövningar skall kunna baseras på de intäkter och kostnader som kan hänföras härtill inom det aktuella koncessionsområdet. Vi vet också att överföring av el - nätverksamhet - är en kapitalintensiv verksamhet med höga fasta kostnader. Kostnader för elöverföringen till en viss kund utgörs därmed till stor del av de fasta kostnader som inte kan påverkas så mycket av mindre variationer i förbrukningen. Det är detta som är litet knepigt. Jag utgår från att samtliga dessa frågor kommer att belysas även fortsättningsvis och i samband med de nya leveranskoncessionsavtalen.
Fru talman! Det är så som Birgitta Johansson säger. Vi använder det här systemet på fler områden i samhället. Jag tror faktiskt att vi börjar närma oss den punkt där vi måste ta ställning till de här systemen. På vattensidan har vi redan problem, framför allt i kommuner som har ont om vatten, med att den fasta avgiften avskräcker eller omöjliggör för folk att vara intresserade av att spara. Jag tolkar ändå Birgitta Johanssons svar som att frågan återkommer. Den kommer upp i olika sammanhang när vi skall bestämma skattesystem och när vi skall försöka driva energisparfrågan vidare.
Fru talman! Det tycks som att Lennart Beijer och jag är överens i frågan. Jag kan förstå att det går att försöka föra in fler frågor i detta med fasta och rörliga kostnader. Det är ju inte direkt frågor som hamnar i näringsutskottet, men de är ändå viktiga för samhället och framför allt för konsumenterna, som skall stå för kostnaderna. Men just elmarknadsreformen kommer ju att följas mycket noga av både den nya energimyndigheten och de utvärderingar som kommer att göras.
Fru talman! Tycker Birgitta Johansson att det är rimligt att en liten konsument skall betala 2 500 kr för en mätare? Det kan man kanske jämföra med ett företag av Volvos storlek. Är det rimligt med den kostnaden? I Norge kostar det inte något att göra ett byte och man får göra det på tre veckor. I Sverige får man vänta i ett halvår. Dessutom kostar det 2 500 kr. Är det rimligt?
Fru talman! Eva Goës tar upp frågan om timmätningen. Den diskussionen har vi också haft här tidigare. Det är naturligtvis riktigt att den tekniska utvecklingen kan göra att mätarna inom en ganska snar framtid kanske kommer att bli ännu billigare. Jag tycker faktiskt att det är viktigt att det finns timmätare. Dygnsvariationer på elpriset gör nämligen att det finns incitament som möjliggör ett sparande av el. Den enskilde konsumenten kan se när han eller hon skall använda sin el. Eva Goës vet säkert också att den norska situationen inte är helt jämförbar med den svenska. Det är många bitar som saknas. Vi kan inte jämföra med Norge. Bl.a. har Norge jämnare priser eftersom elkraftproduktionen är mer baserad på vattenkraft, och man använder inte kolkondenskraftverk och annat i den omfattning som vi gör här i Sverige.
Fru talman! Det märkliga är ju att Sverige har så oerhört mycket högre pris. Jag har en prisjämförelse med Norge exklusive skatt och moms. Det billigaste är Hedmarks energi. Det kostar 15,55 öre per kWh. Oslo Energi tar 16,12 öre. Det skiljer alltså 0,57 öre per kWh. I Sverige är det billigast hos Agrokraft. Där kostar det 19,4 öre per kWh. Högst pris har Vattenfall med 25,4 öre per kWh. Det är 6 öres skillnad. Det skulle betyda att om man har en förbrukning på 20 000 kWh skulle man tjäna 1 480 kr per år om man bytte elleverantör. Men, som sagt var, vem tror att man skulle byta elleverantör om man kanske använder 1 000 kWh och man skulle tjäna någon hundring på att byta? Då betalar man inte 2 500 kr. Birgitta Johansson sade att syftet var att man skulle skapa en likvärdig konkurrens och en starkare ställning för konsumenterna. Jag tycker inte att konsumenterna har fått en starkare ställning i Sverige. Jag tycker att det är vissa som försöker kapa åt sig av kakan.
Fru talman! Eva Goës säger att det inte lönar sig för den som använder 1 000 kWh. Det kan jag hålla med om. Men jag undrar vad det är för konsument som använder så litet el. Jag undrar om det hushållet finns. De siffror som Eva Goës redovisar baserar sig precis som jag sade inledningsvis på att den norska elproduktionen har en helt annan mix än den svenska produktionen. Det är en orsak. En orsak är naturligtvis också att Sverige är ett större land och att vi inte har samma koncessioner för överföringar som Norge har. Därav är det naturligtvis olika priser. Men vi har ändå en prisutjämnande faktor genom den nordiska elbörsen.

Fru talman! Arbetstidskommittén avlämnade sitt slutbetänkande i september 1996. Rimligen borde tiden sedan dess ha räckt för att regeringen skulle kunna lägga fram den proposition om arbetstiden som hade aviserats till denna vår. Men det är tydligt att regeringen är splittrad i denna fråga. Eller också är det av rent valtaktiska skäl som man inte vågar sätta ned foten nu. Ganska skickligt har regeringen lyckats undvika att göra några utfästelser om en generell arbetstidsförkortning, samtidigt som man fortsätter att inge många människor förhoppningen om att de skall få kortare arbetstid utan att det kostar någonting. För visst finns det de som hoppas få jobba mindre, samtidigt som väldigt många ser detta som ett överväldigande hot mot familjens ekonomi. Sveriges problem är inte att vi jobbar för mycket utan för litet. Sysselsättningen måste höjas om ekvationen skall gå ihop på sikt. Inga Perssonpengar i världen kan rädda välfärden om Sverige plötsligt skulle sänka sin produktion av varor och tjänster med bortåt 20 % som vissa partier drömmer om. Redan nu har Sverige en internationellt sett mycket låg faktisk arbetstid. De flesta ekonomer finner ett klart samband mellan längre arbetstid, lägre arbetslöshet och högre välstånd. Arbetstidskommittén gjorde en grundlig genomgång av vetenskap, praktiska försök och internationella förhållanden. Den kom fram till att det inte finns någonting som tyder på att en generell arbetstidsförkortning eller ett ännu lägre övertidstak skulle skapa fler jobb. Snarare kommer det att slå ut många företag i den internationella konkurrensen eller driva dem från Sverige. Påståenden från Vänsterpartiet och Miljöpartiet att kortare arbetstid för männen i industrin skulle skapa fler arbeten för kvinnor i den offentliga sektorn är rent nonsens. Eftersom Moderata samlingspartiet levde i tron att det skulle komma en proposition om arbetstider nu i vår skrev vi ingen parti eller kommittémotion i denna viktiga fråga under den allmänna motionstiden. Det känns litet naket just nu. Som tur är har vi två enskilda motioner från två moderata bröder, Per Bill och Sten Tolgfors. De innehåller kloka tankar och vi har nu reserverat oss till förmån för deras motioner. Alla, t.o.m. statsminister Göran Persson, talar numera om vikten av att avreglera den svenska arbetsmarknaden. Och det är just avregleringsperspektivet som Bill och Tolgfors tar upp. De framhåller med rätta att arbetsmarknaden inte styrs av andra grundläggande förutsättningar än andra marknader. Gör man en resurs dyr eller svåråtkomlig, t.ex. genom omfattande regleringar, så kommer efterfrågan på den resursen att minska. Detta gäller naturligtvis även efterfrågan på arbetskraft. I stället för att införa nya kostsamma regleringar anser vi moderater att det är dags att skrota arbetstidslagen som är otidsenlig och innehåller en rad hinder för arbete och företagande. De grundläggande regler som behövs till skydd för människors liv och hälsa finns i arbetsmiljölagen. Därutöver bör anställningsförhållandena regleras genom avtal. Kollektivavtalen har sin givna plats, men det skall också öppnas en möjlighet för varje arbetstagare att själv träffa avtal med sin arbetsgivare inom ramen för eller vid sidan av gällande kollektivavtal. Vissa av de beslut om arbetsmarknadens avregleringar som måste fattas den närmaste tiden måste föregås eller kompletteras av en avreglering på europeisk nivå. När det gäller arbetstidsbestämmelser är Sverige bundet av EG-direktivet om arbetstider. Sverige har emellertid som vanligt ängsligt övertolkat de krav som direktivet ställer på medlemsländerna. Arbetstidskommittén hade i uppdrag att undersöka på vilket sätt flexibla arbetstidsregler skulle kunna införas i svensk lagstiftning. Tyvärr innebär majoritetens förslag att man tar direktivet rakt upp och ned och lagrar det ovanpå vårt redan befintliga regelsystem. Om kommitténs förslag genomförs blir resultatet snarare mindre flexibilitet än mer. Den prioriterade uppgiften för majoriteten blev att stärka incitamenten för att sluta kollektivavtal. Vi moderater är mycket kritiska mot att incitament för företagande och nyanställningar helt saknas. Föreställningen att mängden arbete är begränsad och bör ransoneras har inget stöd i vare sig teori eller historiska fakta. Det finns inget stöd för teorierna om att en generell arbetstidsförkortning skulle generera fler jobb. Företagen måste i stället kunna utvecklas och växa för att fler människor skall få jobb i Sverige. Arbetslösheten kan varaktigt pressas ned endast genom ökad ekonomisk aktivitet i vårt land. Moderata samlingspartiet kommer aldrig att acceptera en i lag bestämd generell arbetstidsförkortning. Att dela på arbetslösheten - det vore den slutliga kapitulationen inför de problem som Sverige brottas med. Fru talman! Jag avslutar med att yrka bifall till reservation nr 5.

Fru talman! Vi tycker att det är hög tid att reformera de regler som gäller på arbetstidsområdet. Sverige har i dag en helt annan arbetsmarknad än i slutet på 60-talet, när 40-timmarsveckan arbetades fram. Även 1982 års arbetstidslag ter sig i dag mycket föråldrad. I dag krävs det större flexibilitet på arbetstidsområdet. Politikerna skall bestämma mindre, och de berörda människorna - anställda och företagare - skall bestämma mer. Naturligtvis krävs det regler av säkerhets och hälsoskäl, men det finns stora möjligheter att avreglera arbetstidsområdet. Arbetstagare, företagare och fack kan lösa många av de frågor som hittills har varit statligt reglerade. Vi föreslår en ramlagstiftning som ger stort utrymme för flexibilitet, med regler om rätt till vila, och som medger överenskommelser om förskjutningar av arbetstiden inom ramen för en genomsnittsberäknad arbetstid. Det generella nattarbetsförbudet bör tas bort, och den enskilde arbetstagarens möjligheter att få den arbetstid han eller hon vill ha måste bli större. Föräldrar som har annan anställningsform än tillvidareanställning måste också ha rätt till tjänstledighet för vård av barn. Vi tycker vidare att man löpande under året enligt egna önskemål skall få disponera den del av semestern som överstiger fyra veckor. Fru talman! Vi tror inte att sänkt normalarbetstid skulle skapa fler jobb. Internationellt finns inget samband mellan kortare arbetstid och låg arbetslöshet. Vi arbetar inte sammanlagt för mycket i vårt land utan för litet. Däremot bör det framöver finnas möjligheter för individer och grupper på arbetsmarknaden att i större utsträckning än i dag välja kortare arbetstid framför höjd lön. En arbetstidsförkortning som växer fram underifrån - i sampel mellan arbetstagare och arbetsgivare - kan öka produktiviteten. Vissa tider i ens liv - exempelvis när man har små barn - kanske man vill arbeta mindre, och andra tider vill man arbeta mer. Den här typen av avvägningar bör överlämnas till medborgarna själva, samtidigt som de generella reglerna i samhället alltjämt bör utgå från att det skall löna sig bättre att arbeta än att vara ledig. Fru talman! Åtskilliga försök har gjorts, speciellt ute i kommunerna, med förkortade arbetstider. Det har visat sig att man i flera fall har fått bättre produktivitet, bättre hälsa och trivsel, men det har inte lett fram till fler sysselsatta. Man klarar inte alla kriterier: förkortad arbetstid, oförändrad lön och fler sysselsatta. Minst ett kriterium faller bort. En generell arbetstidsförkortning skulle inte leda till fler jobb - men lönekompensationen skulle snarare leda till färre. Andra argument som brukar användas i debatten är jämställdhet, hälsa och livskvalitet. Jämställdhet betyder för oss liberaler att man skall få göra sitt eget val. I dag arbetar många kvinnor ofrivilligt deltid, antingen därför att man inte får ett heltidsarbete eller därför att ansvar för hem och barn gör det omöjligt att kombinera med ett heltidsarbete. Att tvångsmässigt införa en arbetstidsförkortning av de här skälen för alla grupper är ingen lösning på det problemet. Kvinnors krav i dag är snarare längre arbetstid och högre lön och en förändrad inställning, så att män och kvinnor delar på ansvaret för hem och barn. Beträffande hälsoskälet vet vi att många arbeten leder till belastningsskador såväl fysiskt som psykiskt. Att se en arbetstidsförkortning som lösning på det problemet vore helt fel tänkt. I stället måste man ändra och förbättra arbetsmiljön. Livskvalitet betyder olika saker för varje person - mer fritid för en del, mer pengar i plånboken för andra. Mixen måste var och en få bestämma själv. En liberal arbetstidsreform vill ge människorna mer makt över sina egna liv. Fru talman! Jag yrkar avslutningsvis bifall till reservation 2.

Fru talman! När vi i dag talar om betänkandet om arbetstid känns det som sagt var litet konstigt att det inte kommit någon proposition. Men vi får göra så gott vi kan. Vi hörde från Christel Anderberg att det var nonsens att en arbetstidsförkortning skulle ge flera jobb. Jag tror inte att det är nonsens. I alla de länder i Europa som nu genomför en arbetstidsförkortning har det verkligen visat sig ge fler jobb. I dagens Sverige finns människor som slagits ut och aldrig fått chansen att komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om ekonomisk trygghet för dessa människor. De har en känsla av utanförskap, att inte klara av kraven och göra rätt för sig. Nej, jag tycker att man skall dela på jobben i stället för som nu dela på pengarna. Som det nu är får de som har jobb arbeta allt hårdare och betala alltmer för dem som inte har arbete. Hårt, stressande arbete medför att tiden inte räcker till vare sig för jobb, familj eller sociala förpliktelser. Människor mår dåligt för att de inte kan eller får lov att arbeta, och de som har jobb slits ut för att de har för mycket att göra och känner sig otillräckliga och stressade. En mycket bättre fördelningspolitik vore att dela på jobben i stället för på pengarna. Om vi ser till våra grannländer och länderna i EU har arbetstiden där redan sänkts. Det är otvetydigt så att det blir fler arbetstillfällen för fler människor om man delar på jobben. Visst försöker man dela på jobben även här i Sverige, bl.a. inom fackföreningsrörelsen. Man minskar arbetstiden. Kortare arbetstid diskuteras också i var fjärde kommun här i landet. Vi har i flera år haft med Växjömodellen i våra motioner, och den står som modell för ett femtiotal andra kommuner som funderar på att växla löneökningar mot mer fritid. Ytterligare 30 kommuner försöker med andra varianter av arbetstidsförkortning. Argumenten i kommunerna är fler jobb, ökad sysselsättning för deltidsanställda, bättre arbetsmiljö, ökad jämställdhet och ökad livskvalitet. Sjukfrånvaron minskar, och förslitningsskadorna minskar för i huvudsak de kvinnor som arbetar i kommunerna. Som Hans Andersson nämnde har Frankrike lagstiftat om 35 timmars arbetsvecka. Den nya lagen där innebär att alla företag med mer än 20 anställda måste införa 35 timmars arbetsvecka före januari år 2000. De företag som t.o.m. sänker arbetstiden till 32 timmar i veckan får ännu större kompensation än de som sänker till 35 timmars arbetsvecka. I Italien gör man likadant. Där har man föreslagit 35 timmars arbetsvecka, och där gäller det företag med fler än 15 anställda. Man vill genomföra det före år 2001. Vi ser alltså att andra länder genomför detta. Vi har besökt bl.a. Tyskland, där IG Metall har visat att det verkligen har inneburit fler jobb, minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet. Med detta vill jag i denna sena timme yrka bifall till reservation nr 4.

Fru talman! Att arbetstidsfrågorna röner ett mycket stort intresse råder det inga som helst tvivel om. Riksdagens ledamöter har lämnat inte mindre än Däremot finns det ingen samstämmighet om hur frågorna skall regleras i lagen. Det råder inte ens samstämmighet om huruvida de skall regleras i lagen. Yrkandena spretar åt alla håll. Avreglera helt, säger Moderaterna. Avreglera litet grand, säger Folkpartiet. Lagstifta mer, säger Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Och alla väntar de på regeringens proposition i frågan. För närvarande har vi en lagstiftning som kan kallas provisorisk. Den bygger på 1982 års arbetstidslag men med ett tillägg som säger att kollektivavtal inte får tillämpas i strid med EG:s arbetstidsdirektiv. Riksdagen föredrog att göra det tillägget i avvaktan på att 1995 års arbetstidskommitté skulle bli färdig med sin utredning och regeringen komma med sin proposition i den här frågan. För tanken var ju, som vi hört här från talarstolen, att regeringen skulle lämna en proposition om en ny arbetstidslag under våren. Men jag antar att det är allmänt bekant vid det här laget att det inte kommer något förslag nu. Det ansvariga statsrådet, Ulrica Messing, har meddelat att hon inte vill störa de pågående avtalsförhandlingarna med en ny lagstiftning, eftersom arbetstidsfrågan är så aktuell i avtalsförhandlingarna i år. Men med tanke på det nuvarande provisoriet finns det skäl att utgå ifrån att regeringen återkommer i höst. Då utgår jag naturligtvis från att vi fortfarande har en socialdemokratisk regering efter höstens val. Arbetskommitténs betänkande, tidsplanen och remissbehandlingen har man redan talat om här i talarstolen, så det behöver jag inte ta upp mer tid med. Men efter det att Arbetstidskommittén lämnat fram sitt förslag till regeringen har ett arbetstidsprojekt pågått i Arbetsmarknadsdepartementet. Där har man följt den nuvarande forskningen och aktuella debatten. Allt detta material, Arbetstidskommitténs utredning, remissvaren och Arbetsmarknadsdepartementets projekt, ligger till grund för den beredning som pågår inom Regeringskansliet. Därför har utskottet gjort bedömningen att det inte finns någon anledning för riksdagen att föregripa regeringens beredning genom egna initiativ eller tillkännagivanden. Därför föreslår vi att alla motioner skall avslås i avvaktan på regeringens proposition. Därmed skulle mitt inlägg kunna vara avklarat, men jag vill ändå ta tillfället i akt att kommentera några av yrkandena. Frågan om arbetstidsförkortning har berörts i många olika yrkanden. Utskottet har en positiv inställning till förkortad arbetstid. Mycket talar för att det skulle ge stora välfärdsvinster och ge människor större möjlighet att kombinera familjeliv, förvärvsarbete och en aktiv fritid. Det finns anledning att påminna om att när arbetsveckan var 48 timmar lång var det ofta bara mannen i familjen som arbetade utanför hemmet. I dag arbetar hushållen ca 70-75 timmar i veckan utanför hemmet, och då blir det naturligtvis svårare att hinna med allt annat som krävs för att ett hem och ett samhälle skall fungera. Däremot finns det ingen forskning som belägger att förkortad arbetstid skulle minska arbetslösheten, vilket Vänsterpartiet och Miljöpartiet påstår. Arbetstidskommittén har belyst frågan både utifrån nationalekonomiska teorier och utifrån de försöksverksamheter och andra exempel som finns såväl inom landet som utomlands. Enligt de teoretiska beräkningarna finns det inget som tyder på att arbetslösheten skulle minska med en generell förkortning av den ordinarie normalarbetstiden. I vissa fall skulle det t.o.m. kunna få en helt motsatt effekt, dvs. kunna öka arbetslösheten. I praktiken har det visat sig att det kan bli fler jobb, men det kostar pengar. Antingen ökar lönesumman och därmed verksamhetens kostnader eller också får den anställde sänka sin lön i takt med arbetstidsförkortningen. Det ser vi många bevis på redan i dag. Då kallas det deltidsarbete, frivilligt eller ofrivilligt, och förekommer företrädesvis i kvinnodominerade branscher. Sedan måste jag ställa frågan: Behöver vi dela på befintliga jobb för att få ned arbetslösheten? Vänsterpartiet och Miljöpartiet utgår från det. De tycks utgå ifrån att just nu har arbetet tagit slut. Just i denna tid kommer inga nya arbetsuppgifter att behöva utföras. Just nu i denna tid är alla våra gemensamma behov tillgodosedda. Det tror jag inte ett ögonblick på. Jag tycker att det är en märklig inställning. Vi vet att pensionsavgångarna inom ett antal år kommer att kräva flera hundratusen nya anställda bara inom vård och omsorg. Ingen kan väl heller påstå att det inte finns utrymme för fler vuxna i skolan eller inom barnomsorgen. Vi vet att vi lever allt längre och att andelen mycket gamla människor kommer att öka. Det ställer stora krav på oss att gemensamt se till att våra gamla får en dräglig tillvaro. Vi står också alldeles i början av ett miljöanpassat samhälle. Mängder av nya jobb kommer att uppstå när vi nu på allvar går in för att bygga ett ekologiskt uthålligt samhälle. Det är inte arbetsuppgifter som saknas. Det är pengar. Nu har vi sanerat statens finanser och kan börja satsa nya friska pengar där de bäst behövs. Är det då rimligt att de nya resurserna skall användas till att anställa fler personer i vården, skolan och omsorgen, eller skall pengarna gå till förkortad arbetstid för dem som redan finns på arbetsmarknaden? Eller går det att kombinera detta kanske? Arbetstidskommittén ansåg att det är en fråga som arbetsmarknadens parter måste diskutera i samband med andra frågor i löneförhandlingarna. Det har också varit regeringens uppfattning. Den frågan finns nu med i nästan alla förhandlingar. En annan stor fråga är flexibiliteten i arbetstidens förläggning. Den har berörts av Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Arbetstidskommittén har också utrett den frågan. Den första frågan vi då måste ställa oss är: Flexibilitet för vem? I första hand menar de flesta säkert flexibilitet för verksamheten. Diskussionen handlar om arbetstid som är kundanpassad, orderanpassad, konjunkturanpassad, säsongsanpassad. Ett namn på flexibilitet som åtminstone många kvinnor känner till är schemalagd arbetstid. Inom traditionella kvinnobranscher som vård, handel, hotell och restaurang har det aldrig varit tal om något annat än att anpassa sin arbetstid till verksamhetens behov. Det nya nu är att frågan och behoven även har dykt upp inom den traditionellt manliga delen av arbetsmarknaden. Inga företag tillverkar längre för lager. Det är just-in-time som gäller. Det alltmer omfattande internationella samarbetet kräver också en annan typ av arbetsorganisation, t.ex. i kontakter med andra världsdelar som har natt när vi har dag och vice versa. Jag sade tidigare att de flesta tänker på verksamhetens behov när vi pratar om flexiblare regler för arbetstid. Men flexibel arbetstid är minst lika viktig för den enskilda individen. Många väljer att jobba på obekväm arbetstid. Det kan vara för pengarnas skull, men det kan också vara så att obekvämt för en är bekvämt för en annan. Familjen kanske delar på omsorgen om barnen så att en förälder alltid finns hemma. Någon annan kanske studerar och tycker att det är bekvämt att jobba vissa nätter och helger. Andra kanske har en hobby som de vill ägna mycket tid åt. För de flesta av oss varierar behoven sannolikt också under vårt yrkesverksamma liv. Alla våra skiftande individuella behov och önskemål i kombination med allt större krav på variation och flexibilitet i verksamheten gör att Arbetstidskommittén menar att individens inflytande och rättigheter måste stärkas. Utredningen föreslår därför en helt ny lagtext som anger att arbetstiden skall planeras och förläggas med hänsyn till de anställdas olika önskemål och behov. Arbetstagarnas möjligheter att förena förvärvsarbete med familjeliv och socialt liv i övrigt skall underlättas. Kommittén föreslog också att arbetsgivaren skall vara skyldig att tillmötesgå den anställdes önskemål både vad gäller arbetstidens längd och förläggning om det inte strider mot verksamhetens krav. Den sista frågan jag vill ta upp är övertiden. Arbetstidskommittén föreslog ett sänkt tak för övertiden. 100 000 heltidsarbeten. Övertidsuttaget har ökat konstant under många år. Även om det varierar litet mellan lågkonjunktur och högkonjunktur visar trenden en stigande kurva över åren. Det finns också tecken på att kvinnor anställs på en mycket låg deltid och att de sedan nästan alltid får arbeta fler timmar eftersom verksamheten kräver det. Deras tillvaro blir svårplanerad både tidsmässigt och ekonomiskt. För att stävja båda dessa trender föreslog kommittén ett övertidstak på 100 timmar med viss flexibilitet och att all tid utöver avtalad ordinarie tid skulle vara övertid, dvs. att det nuvarande mertidsbegreppet skulle tas bort. Fru talman! Det finns mycket mer att säga om arbetstider. Kammaren kommer säkert att få anledning att återkomma i den här frågan inom en inte alltför avlägsen framtid. I väntan på det yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Det betänkande från försvarsutskottet som vi i dag debatterar behandlar totalförsvarets ledningssystem. I betänkandet redogör utskottet för en omorganisation av Försvarsmaktens ledning, som bl.a. innebär att en ny befattning som ställföreträdande ÖB inrättas och att dagens s.k. försvarsgrenschefer blir chefer för taktiska centrum. Den nya organisationen skall vara intagen den 1 juli 1998. Regeringens förslag till riksdagsbeslut gäller dock bara inrättandet av två nya centrum i Försvarsmakten: ett marincentrum i Haninge och ett flygvapencentrum i Uppsala. De nya centrum som skall inrättas är en i ett riksdagsperspektiv närmast bagatellartad frågeställning i jämförelse med frågor som jag menar att utskottet måste ställa sig med anledning av propositionen. Det är t.ex.: Vad får den föreslagna organisationsförändringen för effekt på den nödvändiga pluralismen i försvarsdebatten och ÖB:s makt? Hur påverkar den föreslagna organisationsförändringen det nödvändiga helhetsgreppet över Försvarsmaktens ledningssystem på olika nivåer som måste till? Försvarsutskottet har tidigare uttalat att frågan om den högkvartersorganisationen inom Försvarsmakten inte kan ses som en isolerad fråga. Den är en del av utvecklingen av det samlade ledningssystemet. Beslut om högkvartersorganisationen blir därmed ett led i såväl den politiska styrningen som hur Försvarsmakten internt skall styras. Miljöpartiet anser att det är väldigt dumt att regeringen nu lägger fram ett förslag om förändringar innan man har tagit ett helhetsgrepp på hela Försvarsmaktens ledningsstruktur. Det är någonting som försvarsutskottet gång på gång efterlyst. Utskottet anser att regeringen bör ta ett initiativ till samlad översyn av totalförsvarets hela ledningssystem och att detta bör ske skyndsamt och med parlamentariskt inflytande. Det är ett steg i rätt riktning. Det är som sagt inget nytt. Utskottet har förlorat tålamodet efter att ha efterlyst en översyn sedan 1995. Miljöpartiet vill gå längre, eller rättare sagt sätta ned foten, i denna fråga och anser att en parlamentarisk utredning skyndsamt bör tillsättas med syfte att se över hela ledningssystemet och ansvarsförhållanden mellan de politiska nivåerna, alltså riksdag och departement, och myndigheten. Utredningen bör enligt vår mening genomföras i ett totalförsvarsperspektiv. Vissa resultat bör kunna föreläggas riksdagen under våren 1999. Detta måste till för att man skall kunna ta ett helhetsgrepp på frågan om totalförsvarets utveckling i den nya översyn, det nya försvarsbeslut eller den utvidgade kontrollstation - eller vad vi än väljer att kalla det - som Miljöpartiet anser måste till nästa år. Det vore önskvärt med en genomgripande utredning som utmynnar i ett förslag som blir hållbart i längden - så hållbart som det nu kan vara. Hur gör man det? Man kan skapa förutsättningar för det genom att en majoritet av politiker är överens och att militärledningen helst också är överens. Nu fattas en mängd delbeslut som riskerar att rivas upp när väl den översyn äntligen kommer till stånd som ett enigt försvarsutskott talar om. Tills denna utredning genomförts avvisar vi regeringens förslag om inrättande av nya centrum i Försvarsmakten. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 2. Jag vill uppehålla mig litet vid ÖB:s makt, som jag tycker är en viktig fråga. År 1995 tillkallade försvarsministern en särskild utredare för att genomföra en uppföljning och en utvärdering av strukturförändringar inom Försvarsmaktens verksamhetsområde. Utredningen kallades UTFÖR. Den konstaterade en rad ganska obehagliga fakta, bl.a. att besparingarna i ledningsorganisationen endast har förverkligats till ca 50 %, att politiker, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten har olika uppfattningar om vad för mål man har och att utvärderings och insynsverktyg fattas. UTFÖR utredningen konstaterade också att mycket få västländer har en ÖB med så stor befogenhet i fredstid som den svenska ÖB har i dag. Detta alltså innan förändringen av Försvarsmaktens ledning har genomförts. Det är värt att begrunda resultatet av UTFÖR utredningen, inte minst mot bakgrund av att vi i Sverige brukar använda oss av den demokratiska insynen och ledningsmöjligheten över Försvarsmakten när vi bedömer andra länder och deras demokratiska system. Det är uppenbart att vi får en ökad förskjutning i Sverige av makten från den politiska nivån till den militära. Detta är ganska anmärkningsvärt, inte minst när vi diskuterar stora brister i Försvarsmaktens ekonomi av olika anledningar. I regeringens proposition inför försvarsbeslutet hösten 1996 ville regeringen få fria händer att behandla UTFÖR-utredningen som den ville. Regeringen skrev i propositionen att det bör ankomma på regeringen att dra konsekvenser av utredningen. Regeringen skrev i propositionen att riksdagen skall hållas "informerad". Jo, man tackar. Regeringen skrev senare i budgetpropositionen att det ankommer på regeringen att omorganisera Försvarsmaktens ledning. Det må vara hänt, men Miljöpartiet har i motioner många gånger uttalat att det måste vara riksdagen som tar ställning till de viktiga principerna i hur Försvarsmaktens ledning skall organiseras. Försvarsmaktens ledning kan inte ses som en isolerad del från den demokratiska styrningen av Försvarsmakten, vilket riksdagen naturligtvis skall vara intresserad av. Det är viktigt att den demokratiska insynen i och kontrollen av Försvarsmakten är god. Politiker som beslutar om och är ansvariga för anslag, prioriteringar och den långsiktiga utvecklingen måste ges bilder och motbilder av militären. Försvarsmaktens ledning, beslutsvägar och interna diskussion i principiellt viktiga frågor måste vara transparent. Det måste vara möjligt för politiker att följa och fatta beslut utifrån dessa. Skillnaden mellan dagens organisation med en militärledning där försvarsgrenscheferna ingår och den föreslagna organisationen - som behandlas i dagens betänkande - är bl.a. att "försvarsgrenscheferna" kan anmäla avvikande uppfattning gentemot ÖB. Det är många faktorer som påverkar handlingsutrymmet - och därmed möjligheten för politiska beslutsfattare att få bilder och motbilder - för de personer som lyder under ÖB, t.ex. grad och beroendeförhållanden vad gäller karriärmöjligheter osv. ÖB har i medierna kommenterat den förändrade ledningen med att det nu "blir ett entydigt budskap från högkvarteret". Miljöpartiet ser med oro på hur makten koncentreras inom Försvarsmakten. Däremot anser vi - och det vill jag gärna betona - att det är positivt med en ökad integration mellan försvarsgrenarna i syfte att nå rationaliserings och samordningsvinster. Det är självklart. Vi vill också verka för en integration på sikt mellan ledningen för den militära delen och den civila delen av totalförsvaret. Herr talman! Detta är viktiga frågor om riksdagens roll och den demokratiska styrningen av Försvarsmakten. Jag vill återigen betona det nödvändiga med ett helhetsgrepp på totalförsvarets styrning. Dessutom är det nödvändigt med ett helhetsgrepp på riksdagens möjligheter till styrning, uppföljning och insyn. Det handlar alltså ytterst om demokratin. Dagens beslut leder till en ytterligare fragmentisering och en uppdelning av oerhört viktiga principiella frågor som döljs av - som man möjligen från ett riksdagsperspektiv kan tycka - ganska harmlösa förslag från regeringen om att inrätta dessa två nya centrum i

Herr talman! Om 70 dagar öppnas Försvarsmaktens nya högkvarter. Då öppnas dörrarna till en ny organisation vid Lidingövägen. Försvarsmaktens högre ledning får från den 1 juli en ny utformning. Förslaget från regeringen har ett brett politiskt stöd i riksdagen. Det framgår inte minst av dagens behandling av ärendet. Endast Miljöpartiet har avgett reservationer. Miljöpartiet vill se mer utredningar, övriga partier i utskottet vill komma fram till nödvändiga beslut. Översynen av totalförsvarets ledningssystem måste vara en ständigt pågående process, vilket också utskottet understryker. Det finns inget alexandershugg, hur gärna vi än önskar att så vore fallet. Det finns inte heller någon början eller något slut på detta arbete. Tidpunkter kommer då det är angeläget att komma till beslut, och nu står vi inför ett sådant avgörande. Ett annat avgörande är arbetet med s.k. styrpropositionen, som just nu ligger på utskottets bord och som når kammaren i maj månad. Syftet med den förändring som vi inom kort skall besluta om är att nå ökad integrering mellan vapengrenarna och förändra en föråldrad struktur som resulterat i ineffektivitet, i otillräcklig översyn och för svag styrning från såväl myndighet som statsmakt. Regeringens förslag innebär, precis som Annika Nordgren tidigare sade, att två nya organisationsenheter inrättas i Försvarsmakten: ett marint centrum i Haninge och ett flygvapencentrum i Uppsala. Ett centrum för arméförbanden har redan inrättats i Enköping. Generalinspektörer skall utses till chefer för centrumen och vara främste företrädare för armé-, marin och flygvapenförbanden samt svara för det internationella samarbetet inom sina respektive ansvarsområden. När det gäller lokaliseringen till Haninge och Uppsala delar utskottet uppfattningen att detta i dagsläget är den bästa lösningen. Men ett enigt utskott betonar samtidigt vikten av att regeringen i framtiden på ett positivt sätt prövar möjligheten att lokalisera centrala ledningsfunktioner även utanför Storstockholmsregionen. Utskottet utgår ifrån att regeringen på ett positivt sätt gör dessa överväganden i samband med den kommande organisationsöversynen. Därutöver inrättas två stabsenheter, en för planering och en för personal. I någon av motionerna framförs förslag om att generalinspektörerna borde ansvara även för rekrytering, personalutveckling och utbildning. Utskottet står enigt bakom uppfattningen att det i dag inte finns skäl att ta ställning till detta, utan att dessa frågor får bli belysta i det fortsatta utredningsarbetet. Men för mig är det angeläget att understryka uppfattningen att rekrytering av den bästa och mest lämpliga personalen är en fråga för högkvarteret. Ansvaret för personal och rekrytering är en avgörande strategisk fråga, och det måste vara en sammanhållen syn för hela Försvarsmakten. Detta kan endast uppnås om ansvaret ligger på högkvarteret. Allt annat vore, enligt mitt sätt att se det, ett beklagansvärt steg bakåt i det nödvändiga förändringsarbete som den här propositionen är en viktig del av. Regeringen och myndigheten är också överens om att kompetensfrågor i vid mening skall hållas ihop av personalstaben. Även om utskottet i dag står bakom skrivningarna och slutsatserna i betänkandet finns det skäl att påtala detta förhållande och den samsyn som råder mellan regeringen och myndigheten i denna fråga. Herr talman! Totalförsvarets organisation samt Försvarsmaktens organisation, dess uppgifter, dess ledning och styrning är frågor i ständig rörelse. Det finns inget beslut som är det sista. I stället handlar det om att skapa förutsättningar för en nyttig och positiv process. För mig råder det inget tvivel om att detta förslag från regeringen är ett steg i rätt riktning. Det faktum att det endast är Miljöpartiet som har avgett en reservation är också ett tydligt tecken på att så är fallet.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
Herr talman! Jag håller med Håkan Juholt om behovet av att förändra en föråldrad struktur och behovet av en ökad integration mellan försvarsgrenarna inom Försvarsmakten. Där är vi överens. Men jag undrar om inte Håkan Juholt ändå är oroad över den maktkoncentration som sker inom Försvarsmakten och den maktförskjutning som sker från den politiska makten till Försvarsmakten, dvs. mellan riksdagen och myndigheten. Hur ser Håkan Juholt på tidsplanen? I Miljöpartiets reservation vill vi slå fast att man skall göra en utredning av totalförsvarets ledningssystem så att man kan ta ett samlat grepp på Försvarsmaktens utveckling under våren 1999. Det står i majoritetstexten att en utredning skall tas fram skyndsamt. Men vad betyder då skyndsamt för Håkan Juholt?
Herr talman! Syftet med propositionen och det betänkande som nu behandlas är att man skall uppnå en effektiv och mer samlad myndighetsledning. Det välkomnar Annika Nordgren och Miljöpartiet. Man välkomnar också en ökad integrering av försvarsgrenarna. Frågan är om det är möjligt att nå en effektiv och samlad myndighetsledning på något annat sätt. Vår bedömning är att så inte är fallet och att detta förslag från regeringen är sättet att nå dithän. När det gäller maktförskjutning mellan regering, riksdag och myndighet kommer den med all sannolikhet att bli tema för debatten när vi skall behandla den s.k. styrpropositionen. Detta berörs ju inte explicit i den här propositionen. Så det finns anledning att återkomma till den debatten, Annika Nordgren.
Herr talman! Det har ju varit ett tema för debatter under ganska lång tid. Inte minst försvarsutskottet har efterlyst en översyn under väldigt lång tid. Så visst hade det funnits tid att göra en samlad utredning, om bara regeringen hade agerat litet skyndsamt och tyckt att det var viktigt. En samlad och effektiv myndighet måste kunna styras på ett demokratiskt sätt. Det handlar inte bara om att den i sig skall vara effektiv. Om den inte kan styras är det snarare en nackdel om man gräver litet djupare i dessa frågor. Jag är oroad över att vi går in i en kontrollstation, ett nytt försvarsbeslut eller vad vi än väljer att kalla det, om vi inte tar ett helhetsgrepp även på ledningsfrågorna. Under den senaste tiden har ekonomiska frågor och ÖB:s makt, som UTFÖR-utredningen med all önskvärd tydlighet har pekat på, debatterats och diskuterats. Varför inte försöka ta det samlade greppet även om det, precis som Håkan Juholt säger, naturligtvis handlar om en process? Det finns mycket kvar att göra. Jag tycker att regeringen har agerat saktfärdigt. Vi borde sätta ned foten och säga: Nu skall det föreläggas en utredning med parlamentariskt inflytande, som tar ett helhetsgrepp på totalförsvarets ledningssystem, och det skall ske i samband med kontrollstationen. Annars riskerar vi att stå här igen om ett antal år - i alla fall Håkan Juholt - och diskutera någonting som blev ett fragmentiserat beslut.
Herr talman! Sannolikt kommer debatten om Försvarsmaktens ledning att fortsätta. Annika Nordgren upprepar att regeringen har agerat saktmodigt. För att komma till rätta med detta kräver hon en långtgående utredning. Det vore väl om något att agera saktmodigt. Vi vet vad som behöver göras. Vi vill att det omgående skall ske förbättringar för att modernisera och få en bättre ledning av Försvarsmakten. Det är väl inte att agera saktmodigt. Saktmodigt är resonemanget om att dra detta i långbänk ytterligare för att få fram ett alexandershugg som man hoppas skall leda till en lyckoträff någon gång i framtiden. Detta är en process som ständigt pågår. Detta betänkande är ett steg i detta. Styrpropositionen, som just nu ligger på utskottets bord, är ett annat steg i den riktningen. Debatten om denna skall vi ha i maj. Det är allt annat än att dra frågan i långbänk. Det vore det dock att begära ytterligare utredningar.